Fru talman! Det är verkligen fantastiskt att uppleva Alf Svensson. Hans första inlägg var ett brandtal för att vi måste skära ned på alla tänkbara och viktiga områden. Hans andra inlägg var ett brandtal för att vi nu måste statsa på nya reformer. Carl Bildt kan inte ha det lätt i regeringen med sådana statsråd. Regeringspartierna har ganska gott om tid i debatten. Jag ställde en enda fråga till statsministern, nämligen hur han tror att människor som fick löften om sänkta hyror känner sig efter de chockhöjningar som gjorts. Hade det inte funnits anledning att svara på den frågan i stället för att göra dessa våldsamma angrepp på socialdemokratin? Bengt Westerberg talar om att socialdemokratin inte stramade åt under 80-talet. Vi tog över ett budgetunderskott på 14 %, Bengt Westerberg, och vi raderade ut det budgetunderskottet. Jag tog t.o.m. en regeringskris på att strama åt. Carl Bildt sade att man inte hjälper en regering på fallrepet. Det är skillnaden. Vi ställde upp när Sverige var i ekonomisk kris under Carl Bildt. Nästan hela Carl Bildts inlägg var en anklagelse om vänsterpopulism. Beviset för vänsterpopulismen var att Gudrun Schyman ibland håller med mig. Med den definitionen är Carl Bildt en högerpopulist, för han får ju nästan alltid stöd av Ian Wachtmeister. Det var en ganska farlig bumerang som Bildt gav sig in på där. Så till arbetslöshetsförsäkringen. Varför reagerar vi? Jo, ni genomför sänkningar av kapitalägarnas kostnader med 25 miljarder kronor samtidigt som ni säger till de arbetslösa att läget är så allvarligt att vi från dem måste dra in 4--5 miljarder kronor. Det är utgångspunkten för vår indignation. Riksdagshuset har jag sagt att jag icke kan lova att omedelbart återställa arbetslöshetsförsäkring, därför att Sverige rutschar utför -- precis så har jag sagt, Carl Bildt. Detta har jag också sagt i varenda intervju jag har gjort med massmedia. Jag har alltså gjort klart var jag står på den punkten. Var och en som har lyssnat på mig vet detta -- och Carl Bildt borde veta det. Varför sade jag då detta? Jo, jag visste att vi rutschade i utförsbacken. Jag sade att vi skulle få en ytterligare ökning av statsskulden, och så blev det -- vi fick en ökning med 270 miljarder kronor. Men jag har också i dag sagt att när vi har fått ordning på Sveriges ekonomi igen, då står de långtidssjuka högst upp på listan, och därefter kommer de arbetslösa. Detta tror jag faktiskt att de tycker är ett bra besked. Olof Johansson! Jag tycker att det är märkligt att ni som driver kampen mot Öresundsbron så hårt inte tar konsekvenserna när Carl Bildt säger att bron kommer att byggas. Det är det jag tycker är märkligt. Det hade varit det logiska, och regeringen hade då ombildats och fått gå vidare med tre partier. Det är för mig parlamentarism. Olof Johansson har emellertid nu drivit igenom denna remiss till Vattendomstolen, och jag upplever det bara som ett stort tricksande. Så vill jag vända mig till Gudrun Schyman -- jag vill använda mina korta minuter till att svara på frågor. En bred uppgörelse i pensionsfrågan är bra. Man får då kompromissa och ge litet grand. För mig är en tilläggspension och en fortsatt ATP något så viktigt att vi har varit beredda att resonera med regeringspartierna på den punkten. Det är bra om vi kan komma överens om det. Till Hjalmarsonaffären och Carl Bildt. Chrusjtjovs besök i Sverige utlöste en protest av Hjalmarson. Jag tycker att det var mycket olämpligt av Hjalmarson. Jag är beredd att i fortsättningen, när vi har mer tid, diskuteta Erlanders kritiserade uttalande. Jag satt i bänken bredvid Erlander, och jag gör en annan tolkning av kommissionen. Jag är också beredd att utveckla detta. Jag anser att kritiken mot Erlander på den punkten icke håller. Jag skulle sedan vilja göra ytterligare en kommentar, riktad till Carl Bildt. Det var ingen bra helg för Carl Bildt. På lördagen annonserade ledaren för stödtrupperna sin avgång, och Ny demokrati är ju ändå en del av regeringsunderlaget. På söndagen kläddes sedan myten om Bildts utrikespolitiska fingerfärdighet av i en av de största morgontidningarna, genom professor Stefan Svenska Dagbladet: Statsministern vill tydligen överge neutralitetspolitiken. Det är dock osäkert vad han vill i stället, och innan Sverige ändrar kurs borde flera frågor ställas och besvaras. I riksdagens avslutningsdebatt den 17 december krävde jag partiledaröverläggningar -- jag säger: Jag förstår att statsministern fick julhelgen förstörd av turerna kring Öresundsbron, men Carl Bildt tar fel om han tror att han kan stoppa undan denna viktiga fråga. Därför blir min fråga i dag: När blir det partiledaröverläggningar om säkerhetspolitiken? Till sist: Det är slående hur regeringen springer ifrån ansvaret och skyller på alla andra. Ni har ansvaret. Ni har ansvar inte bara för era särintressen utan för hela Sverige. Ni har var och en ansvar för hela regeringens politik. Bengt Westerberg har ansvar för vårdnadsbidraget. Olof Johansson har ansvar för omfördelningen från småfolk till miljonärer. Alf Svensson har ansvar för att så många äldre vanvårdas i dagens Sverige. Och framför allt: Carl Bildt har ansvar för att Sverige inte styrs, inte byggs starkare, utan urholkas i sina grundvalar.

Fru talman! Jag har kallats allt möjligt i mitt liv. Nyligen kallades jag här för högerpopulist. Det må så vara. Jag kan i varje fall läsa och tänka, vilket det inte verkar som om vänsterpopulisterna kan -- till vänsterpopulisterna räknar jag då Ingvar Carlsson och Gudrun Schyman. Det finns folk som lyssnar på den här debatten. Jag undrar om de tycker att det är jag som är den där populisten. Det får de avgöra. Det är egentligen inte värt att bemöta vad Gudrun Schyman säger, men eftersom ingen vågar bemöta vad jag säger, får jag väl gå på hennes uttalanden också. Det är bara att ta de pengar som finns, säger fru Schyman, med en otrolig ekonomisk klarsyn. Hon har alltså inte hört någonting. Hon har inte hört att de pengar som finns är minus en miljon miljoner i fru Wibbles stora svarta hål, dvs. den svenska statsskulden. Vi går med förlust, räntan galopperar, osv. Gudrun Schyman säger sedan: Beskatta dem som tjänar över 200 000. Vi har räknat på det. Tar man alltihop och beskattar dem rakt av, får man ihop 40--50 miljarder kronor. Då behövs en kommunistisk järnrumpa som glider in -- ni vet en sådan med medaljer på sidan, så att han nästan får slagsida -- och konfiskerar alltihop. Det är klart, det är ju trevligt. Resultatet kommer att bli att problemet i Sverige inte är invandringen utan utvandringen. Svenskarna kommer att lämna landet. Kvar blir stödstrumpor, Gudrun Schyman, norrlänningar och några muslimer, men svenskarna sticker. Men då hindrar man dem, förstår ni! Eller hur? Det är ju enkelt! Man stoppar dem. Man bygger upp en Berlinmur och säger: Ni får inte sticka! Eller hur? Precis så har man gjort förut. Så var det! Det gäng som en gång i tiden höll på med de grejerna fick beröm här i kammaren. På den tiden sade folk att dessa var lika goda kålsupare som engelsmän, fransmän, amerikanare och andra. Man tar sig för pannan och överväger allvarligt om man över huvud taget ens kan tänka på politik i fortsättningen. Jag tycker, fru talman, att Ingvar Carlsson skall hålla sig till direktavskrivningar. Om han sedan hänger med på en del av våra besparingar, så skall det nog ordna sig. Vårdnasbidraget, Alf Svensson! Finansiera det, så skall jag hjälpa dig, min gode vän. Finansiera vårdnadsbidraget inom den ram på 85 000 miljoner kronor som ni häller ut över svenska familjer -- det går ju inte att öka på det beloppet. Vi har ett förslag som innebär att man sänker det med 20 miljarder. Till sist, fru talman. Är Ny demokrati slut? Nej, det är det inte! Ni sitter redan och gnetar på kamrarna med att dela på kvarlåtenskapen på något sätt. Ny demokrati är ett sätt att tänka, det är ett sätt att vara, att våga ta upp frågorna på bordet och säga det som folk tänker, att också bära in frågorna här. Det finns en massa människor där ute som har sunt förnuft, personlig frihet och hänsyn till andra som sitt valspråk. Sälj inte skinnet förrän björnen är skjuten, sade en politiker som jag tyckte var rätt kul. Kom ihåg: Anledningen till att man inte kan räkna ut Ny demokrati är att alla så småningom kommer att inse att vi har haft rätt. Folk vet det. Passa er!

Fru talman! Jag kan glädja Ian Wachtmeister med att jag faktiskt kan räkna. Som ensamstående mamma med två stycken tonårsbarn och tidigare, innan jag kom in i riksdagen, med en vanlig socialarbetarlön, har jag fått lära mig ganska väl hur man räknar. Jag har också fått lära mig att det inte är bra att ha stora lån och stora ränteutgifter. Jag förstår också att det inte är bra för Sverige. Men, Ian Wachtmeister, det finns de i detta land som berikar sig på detta budgetunderskott. Det finns de som lånar ut de här pengarna till den inkompetenta regeringen och som tar dyrt betalt i räntor. Det är faktiskt så att det i dag i Sverige pågår en överföring av pengar från dem som har litet och som lever på marginalen till dem som har mycket och som kammar hem de ränteutgifter som vi här håller på och administrerar. I dag går pengarna från de fattiga till de rika. Regeringen har sedan 1990 sänkt skatterna med 87 miljarder kronor. Vad vi föreslår när jag säger att vi skall höja skatterna för höginkomsttagare är att vi skall ta in en fjärdedel av den här summan, att vi skall knapra litet i kanten och ta steg för steg. Vi vill ändå försöka återställa skattesystemet så att det blir rättvist. Det handlar om de pengar som faktiskt finns i dag. Det är sparade pengar som inte används och pengar som läggs på hög hos vissa. Det är inte rimligt att ha det på det sättet. Samtidigt används budgetunderskottet till att skära ned och försämra välfärdssystemen. Det används för att förhindra att nödvändiga reformer kommer till och för att föra över pengar från dem som inte har till dem som har. Det är en insikt. Det går också att läsa i Dagens Nyheter i dag att pengarna finns i landet. Det är en sanning, och det har ingenting med järnrumpor att göra, Ian Wachtmeister! Jag tycker att det är en intressant historisk diskussion som pågår här. Jag skulle vilja uppmana de andra partierna, och bl.a. Carl Bildt, att ägna lika mycket tid åt historien som vi i Vänsterpartiet har gjort. Vi har faktiskt studerat vår historia. Vi har t.o.m. låtit av partiet oberoende historiker göra detta och lagt fram en vitbok som har den träffande titeln Liken i garderoben. Jag skall gärna skicka över den till Carl Bildt. Jag vill gärna uppmana er andra, som tror att ni har en obefläckad historia: Låt historiker se på ert partis historia! Lägg fram den i ljuset! Tala om öppet och ärligt: Här gjorde vi fel. Lär er! Det behövs om ni någonsin skall våga se in i framtiden och inte bara hålla på och rota i historien. Lägg papperen på bordet och anklaga inte dem som faktiskt gör det!

Fru talman! Jag skall med stor glädje läsa den där vitboken om liken i garderoben i Vänsterpartiets historia om Gudrun Schyman sänder mig den. Problemet är ju, utan att jag skall fördjupa mig alltför mycket i detta, mycket större än så. Det hade varit väl om det enda problemet med Vänsterpartiet och kommunismen hade varit några lik i det svenska Vänsterpartiets garderob. Tyvärr orsakade kommunismen många fler lik i halva Många av de konflikter som vi i dag har sådana svårigheter att brottas med är det oerhört bittra arvet från kommunismen. Det kommer att krävas många vitböcker för att under kommande generationer röka ut allt det elände som kommunismen har dragit över vår kontinent. Vi trodde att vi hade gjort oss av med fascismen och nazismen. Sedan kommunismen över oss. I dag ser vi i vissa länder hur dessa krafter börjar gå hand i hand, hur en rödbrun fara går tillsammans med en aggressiv nationalism. Det är det vi måste förhindra genom det fredspolitiska arbete som inte minst ligger hos den Europeiska unionen. Ingvar Carlsson har svårt att acceptera att Tage Erlander lämnade en medvetet felaktig skildring till riksdagen 1959. Jag kan förstå respekten för personen Tage Erlander. Ingvar Carlsson var själv bisittare i kammaren under den debatten. Men fakta går icke att komma förbi. Jag tror att det vore nyttigt, som Ingvar Carlsson sade, om vi i något annat sammanhang med mera tid och under mer avspända former kunde fortsätta diskussionen om 50-talets politik. Där finns mycket att lära. Även jag kan ha synpunkter på ett och annat som också mitt eget parti då var förespråkare för. Det är också oerhört viktigt att vi fortsätter med en bred utrikes och säkerhetspolitisk debatt om den i grunden förändrade situation som vi har nu. Det gör vi fortlöpande i utrikesnämnden och i andra sammanhang, och det skall vi fortsätta med. Inte minst har vi nu anledning att noggrant diskutera vilken Sveriges roll skall vara när det gäller att medverka till en lösning nere i det f.d. Jugoslavien och i Bosnien. Låt mig bara säga, som en förlängd bisats eller fotnot till denna debatt, att det inte är utan förvåning man tar del av socialdemokraternas utrikespolitiske talesmans förslag om att Sveriges bidrag till den internationella debatten skall vara ett krav på kryssningsrobotar mot Belgrad. Denna politik står vi fria från. Det finns över huvud taget ingen annan i västerländsk debatt som har börjat tala om räder mot Belgrad. Det är en politik för mer av krig, inte för fred. Under den föregående mandatperioden ökade hyreskostnader och boendekostnader i storleksordningen 50-55 %, Ingvar Carlsson. Vi lovar inte att sänka dessa hyror för alla, men vi lovar att dämpa den utveckligen rejält. Det har vi gjort. Vi har nu de lägsta hyresökningarna som vi har haft på decennier. Vi kommer i år att ha extremt låga hyresökningar. Vi sänker kostnaderna i nyproduktionen, och vi bäddar för en bättre bostadsmarknad längre fram. Vänsterpopulism är att med den retorik som ni uttryckte förra året bekämpa ett förslag som ni visste var nödvändigt och sedan i tysthet acceptera det. Vänsterpopulism är att tala om kapitalägare och rika, när ni vet att åtgärderna är nödvändiga för att förbättra för de företag utan vilka vi inte får några nya jobb. Om jag har förstått det rätt -- det har ju inte varit alldeles enkelt de senaste dagarna -- så är detta Ian Wachtmeisters avskedsföreställning i denna kammare. Ian Wachtmeister sade att Ny demokrati inte är så mycket politik utan ett sätt att vara. Om det sättet att vara är som den såpopera som spelats upp i TV de senaste dygnen, finns det väl åtskilligt att säga om det. Men låt oss lämna detta sorgliga spektakel åt sidan. Om Ian Wachtmeisters insatser i denna kammare kan åtskilligt sägas, och åtskilligt har också sagts. Ingenting av det skall vara osagt. Men i en sådan här stund, när någon lämnar partiledarkretsen, får man säga något som i alla fall i huvudsak är vänligt. Jag skulle faktiskt vilja uttala ett ord av uppskattning för att Ian Wachtmeister som få andra partiledare i opposition -- jag inkluderar gärna oss själva också på den tid vi var i opposition -- trots allt har visat ett engagemang för riksdagen och dess arbete. Han har, ibland med för mycket av plumpheter men ibland med en och annan lustighet, berikat kammarens debatter. Han har deltagit i dem. Han har interpellerat och debatterat. Han har visat engagemang för denna riksdag, och han har nog så småningom lärt sig att detta inte är något träsk utan en arbetsplats, där hårt arbete, goda argument och stort engagemang trots allt ger möjlighet till resultat. Vi har haft hårda duster om politiken; skandal vore det väl annars. Men den scen som Ian Wachtmeister nu lämnar är en scen som vi har lagt märke till att han har uppskattat, och något litet positivt bidrag mitt bland plumpheterna har han trots allt gett till vårt gemensamma arbete.
Bifallsyttringar från läktaren är icke tillåtna. Eftersom Pierre Schori blev direkt angripen medger jag ett särskilt inlägg från honom på två minuter. Statsministern får sedan ett inlägg på två minuter.

Fru talman! Med anledning av vad statsministern sade här skulle jag vilja säga följande: Ibland får man slåss mot fantomer. I ett inslag i Rapport den 7 januari påstods i påannonseringen att jag skulle ha rekommenderat FN att bomba Belgrad. Detta dramatiska påstående följdes av ett inslag som jag upplever som så hårt vinklat och så klippt och arrangerat att det sammantaget gav en helt annan bild både av vad jag uttryckte i mitt resonemang och av vad jag står för. Dagen efter fördömde utrikesministern, utan att närmare ha tagit reda på omständigheterna, mina påstådda uppmaningar till NATO att skicka kryssningsmissiler mot Belgrad. Utgångspunkten för mitt resonemang var Boutros Ghalis begäran att NATO skulle förbereda möjligheten till bombangrepp mot serbiska ställningar i Sarajevo. Jag sade då i TV 4 samma morgon att Sverige klart och tydligt måste säga att man ställer upp bakom FN-chefens begäran som grundar sig på en resolution i säkerhetsrådet, i syfte att få fram ett tydligt budskap till Belgrad om att det nu får vara nog. Detta kunde också inbegripa bombanfall mot inskjutande artilleri. Denna möjlighet, fru talman och herr statsminister, har också Socialdemokraterna i sin motion till riksdagen, utrikesutskottet i sin helhet och också denna riksdag i juni 1993 angivit för att skydda civilbefolkningen mot angrepp av exakt den typ som nu dagligen förekommer mot Sarajevo. På frågan om inte detta skulle kunna skada oskyldiga civila svarade jag att Gulfkriget visade att man med en kryssningsmissil kunde leta sig fram längs huvudgatan i Belgrad. Jag sade också i samma program -- detta är viktigt -- att jag inte förordade detta för Belgrad utan att det måste vara upp till FN:s politiska och militära ledning att själva bestämma vad man skall ha för mål och medel. Jag tillade också att detta aldrig kan bli en militär lösning. Det måste till en förhandlad, politisk lösning på sikt. Men efter massakern i Sarajevo var det viktigt att utdela en tydlig och trovärdig varning till de styrande i Belgrad. Det är, till sist, våra bröder som slaktas, det är våra barn som slits i stycken och det är våra systrar som våldtas där. Låt oss sluta att tala om fantomer, utan i stället om verkligheten.

Fru talman! Syndares omvändelser skall alltid välkomnas. Jag tror inte att det var någon fantom och jag tror inte att det var någon journalist som har hittat på att det har börjat resoneras om kryssningsmissiler mot mål i Belgrad. Den som har fört in detta, låt mig gärna säga lika bisarra som förvridna resonemang i vår debatt, är Pierre Schori. Ifall han nu inser att detta var ett misstag och en förlöpning och någonting som var felaktigt, så är det bra. Sverige skall arbeta inom FN:s ram för fred. Vi skall inte sträva efter, även om det kniper en och annan rubrik, att föreslå åtgärder som eskalerar kriget, genom bombinsatser med kryssningsmissiler eller annat, mot områden som ännu inte -- tack-och-lov! har drabbats av detta vansinniga krigs meningslösa våld. Pierre Schori har kategoriskt tagit avstånd från vad han har sagt eller inte har sagt. Jag accepterar reträtten. Den borde ha skett tidigare, men den är välkommen i alla fall.

Fru talman! Ingvar Carlsson konstaterade helt riktigt att alla vi som sitter i regeringen står för hela regeringens politik. Det är alldeles korrekt. Jag kommer själv att signera den proposition om vårdnadsbidrag som kommer att föreläggas riksdagen och stå bakom det förslag som regeringen framlägger. Ingvar Carlsson har på en punkt riktat kritik mot vårdnadsbidraget, nämligen mot att det i vissa situationer kan bli höga marginaleffekter. Det är alldeles korrekt, men de blir aldrig så höga som om man förlänger föräldraförsäkringen, vilket jag förstår är det förslag som Ingvar Carlsson förordar. Det är klart att innebörden av att vi ger ekonomiska möjligheter till människor att avstå från förvärvsarbete i större eller mindre utsträckning och vara hemma är att marginaleffekterna blir högre. Även för den person som Ingvar Carlsson talade om, som i det här fallet skulle få 96 % marginaleffekt, är marginaleffekten redan i dag ungefär 80 %. Det har Ingvar Carlsson fullt medvetet, hoppas jag, medverkat till. Jag står bakom den propositionen. Ingvar Carlsson nämnde också att många äldre vanvårdas i Sverige i dag. Jag kan naturligtvis inte utesluta att det någonstans i Sverige kan förekomma vanvård av äldre. Men att ge intrycket av att det är vanligt i Sverige att gamla människor vanvårdas är att fly från verkligheten. Så är det inte. I själva verket är situationen för de äldre på våra sjukhem, sjukhus, ålderdomshem och andra institutioner bättre i dag än vad den var för 3, 4 år sedan. Det är i stor utsträckning tack vare den reform som vi gemensamt har varit med om att besluta om här i kammaren, den s.k. Ingvar Carlsson talade också om trixande i samband med Öresundsbron. Också detta är uttryck för en stor överdrift. När Öresundsbron behandlades här i riksdagen hade Socialdemokraterna, som Olof Johansson påpekade, inte lagt särskilt många miljöaspekter på Folkpartiet och riksdagsmajoritetens försorg ställdes ökade miljökrav på Öresundsbron. Man ställde bl.a. krav på att man skulle klara av en s.k. nollösning, dvs. en vattengenomströmmning som inte skulle förstöra betingelserna för torsk och annat, i Östersjön. Det är inte orimligt att man säger att konsortiet skall visa att denna lösning kan genomföras innan regeringen säger slutligt ja. Det är precis detta som regeringen har fattat beslut om. Till sist fru talman, till frågan om stabiliseringspolitiken på 1980-talet. Det är riktigt att Ingvar Carlsson var med om en regeringskris 1990, som dock inte handlade om stabiliseringspolitik utan om ett stoppaket med strejkstopp och mycket annat. Av principiella skäl sade både vi och andra nej till det. Några månader senare medverkade vi faktiskt till ett stabiliseringspolitiskt paket som dock kom alldeles för sent. Ingvar Carlssons stora misstag var att inte föra rätt stabiliseringspolitik 1987/88. Det har i dag försatt Sverige i mycket svåra ekonomiska omständigheter som vi nu håller på att rätta till.

Fru talman! Ingvar Carlsson kastade sten i glashus för en stund sedan. Innan den sista repliken skall jag i alla fall kasta ut dem. Ingvar Carlsson påstår att jag och vi i Centerpartiet medverkar till att omfördela till de rika. Vem är det som har arbetat hårdast för en nedtrappning av grundavdraget, det som sker ovanför brytpunkten som ''drabbar'' de som har högst löner? Vem är det som har eliminerat reallöneskyddet som innebär en skattesänkning för dem som har det allra bäst? Det skedde genom skattereformen som Ingvar Carlsson var med om. Vem är det som har sett till att egenavgifterna går upp till 7,5 basbelopp när ersättningen är på 5,5 i arbetslöshetsförsäkringen? Vem är det som har arbetat för höjd grundpension, som jag nämnde tidigare? Vem är det som har medverkat till att lyfta det centralistiska kommunalskattetaket och sett till att kommuner och landsting får 4,2 miljarder från årsskiftet som vi just har passerat? Vi har inte varit overksamma i de här frågorna, Ingvar Carlsson. Det vet Ingvar Carlsson. Stenarna i glashuset har att göra med era egna bedrifter under 1980-talet. Då flyttades kapitalet utomlands och då skrevs fallskärmsavtal på löpande band. Det var spekulationens decennium. Den dåvarande regeringen kan inte ha varit helt oskyldig. Det var den politik som man förde som drev in landet i den här karusellen. Nu har vi fått besked av Ingvar Carlsson. Miljöprövningen är ett tricksande. Jag tycker det är bedrövligt. Jag skall försöka behärska mig. Men det var alltså så här 1991. För socialdemokratin är det så fortfarande. Ni har ingenting lärt. Ni har ingenting förstått. Ni bryr er inte ett dyft om miljön. Kom inte en gång till, Ingvar Carlsson, och säg att ni har några bevarandeåsikter när det gäller miljön! Ni kommer aldrig att kunna bli trovärdiga! Ni bryr er inte om Östersjön! Ni bryr er inte om Öresund! Ni är beredda att tricksa hur mycket som helst med era paket varhelst de finns i Sverige! Det är vad ni har visat med era uttalanden -- de hittills officiella och de hittills hemliga. Man kan ta del av mycket avslöjande läsning när det gäller er hantering av Öresundsförbindelserna. Måtte det vara sista gången som ni har ett avgörande inflytande över den sortens projekt.

Fru talman! Ingvar Carlsson försökte häckla mig för att vårdnadsbidraget införs nu. Jag tycker att det skulle ha införts långt tidigare när det var högkonjunktur. När nu detta inte skedde kan det inte vara fel att försöka främja rättvisa i nuet. Jag gjorde, Ingvar Carlsson, en del jämförelser mellan denna satsning och andra satsningar. Det är inte så att man på inga vis i världen får syssla med reformer eller satsningar i Sveriges ekonomi. Då skulle vi alla kunna gå hem. Vidare sade Ingvar Carlsson något som jag tycker var litet för hårt. Jag håller Ingvar Carlsson för att vara en hedersman. Det är väl att skrämmas eller att skapa en bild som inte är sann när Ingvar Carlsson säger att Alf Svensson har ansvar för att många äldre vanvårdas i dagens Sverige. Jag kommer ihåg när Ingvar Carlsson var statsminister och hur det då projicerades bilder i radion och på TV om folk som inte vårdades på det sätt de verkligen hade rätt till. Men det skulle inte ha funnits någon idé hos mig att rusa ut och säga att Ingvar Carlsson hade ansvar för att så många äldre vanvårdades. Ingvar Carlsson vet att man under hans regeringsperiod drog in ca 30 miljarder kronor från kommunerna. Denna regering har inte dragit in bråkdelen av denna summa. Att pengar har dragits in vet Ingvar Carlsson minst lika bra som jag -- jag vågar säga t.o.m. bättre. Det har skett för att ekonomin skall komma i balans och för att vi i framtiden skall ha en större kaka att fördela. Det är för att de äldre, de som behöver vård och omsorg, inte skall behöva komma i kläm. Det är naturligtvis denna insikt som har infunnit sig hos Ingvar Carlsson. Han hade den säkert från början, men han vågar först nu visa att arbetslöshetsersättningen måste sänkas för att också med hjälp av den insatsen få balans och fason på Sveriges ekonomi. Detta är för att få resurser till våra äldre och behövande. Ena gången presenteras kds som ett litet parti. Då skall vi häcklas för det. Nästa gång presenteras vi som ett parti som har ansvar för vad som sker inom hela äldrevården. Vi skall ta vårt ansvar. Men, Ingvar Carlsson, ta också ert ansvar när det gäller situationen för Sveriges ekonomi i dag. Det vore hedervärt.

Herr talman! Den borgerliga regeringens politik med sin övertro på marknadslösningar har fört in oss i ett nytt samhälle -- massarbetslöshetens samhälle. Samtidigt sitter regeringen och landets arbetsmarknadsminister totalt handlingsförlamade. När ministern väl kommer till skott är det ofta för sent eller fel åtgärder. Varför alla dessa missbedömningar och felsatsningar, arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund? Det är hårda ord. Men ansvaret för massarbetslösheten vilar tungt på Börje Hörnlund och den politik som han ställt sig bakom. Sverige har förändrats. 600 000 människor saknar ett riktigt arbete att försörja sig på. De saknar arbetsgemenskap, och de saknar de möjligheter till personlig utveckling och skapande som ett gott arbete ger. De arbetslösas antal motsvararar i dag befolkningen i både Göteborgs och Malmös kommuner. Detta är ett fruktansvärt betyg på regeringens arbetsmarknadspolitik. Över en halv miljon människor har ställts utanför. Samhället har splittrats. Sverige har blivit råare och kallare. Långtidsarbetslösheten slår ut människor för gott från arbetsliv och arbetsgemenskap. Passiviteten och utanförskapet leder inte bara till att den arbetslöses kunskaper och kompetens förspills utan också, alltför ofta, till utslagning. Arbetslösheten bryter ned människor och familjer i vårt land. Ungdomarna får inte ta steget ut i arbetslivet. De passiviseras och tappar tilltron till sig själva och till samhället. De fråntas viktiga år i livet. Samtidigt ökar kostnaderna för kontantstöden med en svindlande fart -- mycket mer än kostnaderna för de aktiva insatserna. År 1991 betalades 12 miljarder kronor. År 1992 ökade utbetalningarna till 24 miljarder och 1993 till 42 miljarder. Hur kunde det bli så, Börje Hörnlund? Lovade Börje Hörnlund inte att inte sitta i en regering och administrera en arbetslöshet på 6 %? Sedan sade Börje Hörnlund vid ett tillfälle att arbetslösheten absolut inte skulle gå över 7 %. Ändå blev det så, Börje Hörnlund. Arbetslösheten ökar mer och mer, och ändå sitter Börje Hörnlund kvar i regeringen. Under Börje Hörnlunds tid som arbetsmarknadsminister har arbetslösheten ökat med 12 000 personer varje månad. Kan ett misslyckande bli större? Den traditionella kärnan i arbetsmarknadspolitiken har urholkats. Regeringen uppfinner nya sysslor som t.ex. ungdomspraktik och arbetslivsutveckling. Dessa sysslor tränger undan de ordinarie jobben. Drivkraften för den arbetslöse att delta i aktiva åtgärder minskar. Det är mer lönande att stanna hemma. Byråkratin ökar. Det blir mer rundgång men inga fler jobb. Detta är innebörden av regeringens arbetsmarknadspolitik. De resurser som tagits fram för insatser för de arbetslösa utnyttjas inte. I stället rusar kostnaderna för kontantstöden till de arbetslösa mot fruktansvärda höjder. Det är en häpnadsväckande hushållning med landets resurser som arbetsmarknadsministern ägnar sig åt. Varför betala människor -- som inte vill någonting hellre än att arbeta -- för att inte göra någonting, Börje Hörnlund? Detta är inget annat än slöseri med vår viktigaste tillgång, människors vilja till arbete. Medan pengarna för kontantstödet rinner i väg, har AMS ett stort överskott av de resurser som tilldelats av riksdag och regering. AMS föreslog redan i november regeringen att använda dessa medel till aktiva insatser inom bl.a. byggsektorn. Men Hörnlund sitter med armarna i kors, och samtidigt ökar byggarbetslösheten. Detta är verkligen häpnadsväckande. Det handlar om stora summor. Kanske 3--4 miljarder, kanske mer. Vad blir det över på AMS anslag under innevarande år, Börje Hörnlund? Eller är det så illa att Börje Hörnlund inte själv har någon uppfattning, inte ens på miljarden när, hur mycket det kommer att bli över? Det är fråga om pengar som skulle kunna användas för aktiva insatser åt de arbetslösa och bidra till att minska kostnaderna för utbetalningarna av kontantstöden. Men Börje Hörnlund kanske vill använda dessa pengar till något annat? Han har dessutom begärt att regeringen skall få två miljarder ytterligare under nästa budgetår för insatser av okänt slag. Kan det var så att Börje Hörnlund räknar med att arbetslösheten skall minska så att alla dessa miljarder inte behövs? Det är knappast troligt. I regeringens budget ges inga förhoppningar om några förbättringar vare sig i år eller nästa år. Hörnlund vill använda alla dessa miljarder till i stället för att sätta människor i arbete? Varför skall människor behöva vara arbetslösa i onödan? Det gäller t.ex. byggnadsarbetare, byggindustrin, transportföretag och anställda i inredningsbranschen. Listan kan göras mycket lång. Regeringens underlåtenhet att vidta verkningsfulla åtgärder för att hejda katastrofutvecklingen i byggbranschen framstår alltmer som ett uttryck för en näringspolitisk inkompetens. Återigen felbedömningar, Börje Hörnlund! Från socialdemokraternas sida har vi sedan hösten 1991 gång på gång lagt fram förslag med bl.a. ROT åtgärder för att stimulera byggbranschen. Nu har vi kommit dit, Börje Hörnlund, som vi varnade för, med snart 50 % arbetslöshet bland byggnadsarbetarna. Samtidigt nås vi av signalen utifrån landet att det börjar bli brist på bostäder. Så sent som den 15 december röstade den borgerliga majoriteten i riksdagen tillsammans med Ny demokrati ner våra förslag om ROT-satsningar. I går väckte vi åter frågan om ROT-arbeten i arbetsmarknadsutskottet. När regeringen inte tar ansvar måste rimligtvis riksdagen göra det i stället. Nu får Börje Hörnlund t.o.m. sin egen gruppledare Per-Ola Eriksson emot sig. I Dagens Nyheter lovar t.o.m. Per-Ola Eriksson att stödja de ROT satsningar som vi socialdemokrater har föreslagit. Är det inte besynnerligt att Börje Hörnlund aldrig själv föreslagit någon satsning på byggbranschen? Varför är det alltid riksdagen som måste ta detta initiativ, Börje Hörnlund? Eller är det så illa att Börje Hörnlund inte själv längre har grepp över den arbetsmarknadspolitik och det departement som han skall styra över? Med en handlingsförlamad arbetsmarknadsminister återstår nu bara för riksdagen att åter ta initiativ i denna fråga. Herr talman! Vägen tillbaka till full sysselsättning kommer att bli svår. Vi vet av erfarenhet att det är svårt att minska den öppna arbetslösheten, när man låtit den skena i väg som regeringen gjort. Men vi socialdemokrater tror att det är möjligt att vidta sådana åtgärder. Det finns nämligen massor med åtgärder som kan vidtas för att motverka arbetslösheten. Vi socialdemokrater har i vår arbetsmarknadspolitiska motion presenterat en rad angelägna investeringar och åtgärder som kan genomföras nu. Det är åtgärder som kommer att minska arbetslösheten. Det handlar om skolupprustning, handikappanpassning, miljöinvesteringar, kulturinvesteringar och investeringar i kommunikationer. Det är nu vi måste investera! Det handlar om förslag som innebär att raset i bostadsinvesteringarna kan hejdas. Sätt i gång de ROT-projekt som vi har föreslagit! Det är nu det är billigt att bygga, och det är nu som det finns ledig arbetskraft. Nu gäller också att satsa mer på utbildning. Ubildning kostar, men den lönar sig på sikt, både för individen och med tanke på samhällsekonomin. Framför allt måste arbetsmarknadspolitiken återupprättas. Det gäller att ta bort byråkratin. Slopa undantagstillståndet för ungdomarna på arbetsmarknaden, och låt ungdomarna få en ärlig chans till jobb i stället! Herr talman! Vi socialdemokrater har lagt fram våra förslag, men var är regeringens? Vad väntar regeringen och arbetsmarknadsminister Börje

Herr talman! Det är alltid lätt att kritisera. Problemet brukar ligga i att komma med konstruktiv kritik. Ny demokrati presenterar hela tiden konkreta förslag, som leder till verkliga jobb och inte till tillfällig sysselsättning. I motsats till regeringen anser vi att riktiga jobb går före partipolitisk taktik och vinklad valpropaganda. Det skall även uppmärksammas att socialdemokraternas partipolitik går före en aktiv sysselsättningspolitik. I Riksradion går socialdemokratiska ombudsmän ut och offentligt varnar folk för att ta anställning i småföretag på grund av LAS. LAS går nämligen mot partiideologin. Bättre arbetslös och partitrogen är tydligen socialdemokraternas nya slogan. Tyvärr kan man ju inte acceptera våra förslag. De kommer ju från ett annat och fel parti. Ny demokrati skulle kunna få partipolitiska poäng, och det vill man inte riskera. I stället är det tydligen bättre att blint, felaktigt och inkompetent föra en politik som inte harmonierar med verkligheten. Vi anser att arbetsmarknadspolitikens viktigaste mål är att ge förutsättningar för att skapa riktiga och varaktiga jobb. Målsättningen är att alla arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall upphöra på sikt och att marknaden självt skall reglera arbetsmarknadsbehovet. Den fria konkurrensen skall även gälla för arbetsmarknaden. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall ses som en investering för framtiden från statens, dvs. skattebetalarnas, sida och inte som konstgjord andning för att snygga till arbetslöshetsstatistiken. Investeringar under arbetslöshet skall leda till att arbetskraften blir mer kompetent och kan klara mer komplicerade arbetsuppgifter. Sveriges stora arbetslöshetssituation kan t.o.m. leda till att Sverige får en bättre position i framtiden som ett högutvecklat samhälle med hög utbildningsnivå. Vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder måste begränsas till att gälla som en sistahandsåtgärd vid arbetslöshet. Detta gäller t.ex. ALU och ungdomspraktik. Detta ställer höga krav på arbetsförmedlingarna, som måste få utökade resurser för att höja sin kompetens. De arbetssökande skall kunna kräva att få kompetent rådgivning av förmedlarna, för att kunna slussas in i arbete eller utbildning. Arbetslösa måste aktiveras, så att de inte tappar kontakten med arbetsmarknaden. Större krav skall också ställas på de arbetssökande att ta erbjuden anställning, även om det skulle leda till viss lönesänkning eller något förändrade arbetsuppgifter. Tas inte erbjudet arbete skall arbetslöshetsersättningen kunna dras in. Möjligheterna till förtidspensionering skall som ett led i detta begränsas. Ungdomarna måste i första hand stimuleras till fortsatta studier. Men de skall också ges möjlighet att komma in på arbetsmarknaden för att lära sig ett yrke. Politiker, arbetsgivare och fackföreningar måste hjälpas åt att snabbt införa en ny, modern form av lärlingsutbildning. Länder med låg ungdomsarbetslöshet har lärlingssystem, ungdomslöner och en arbetsmarknadspolitik som syftar till att ge ungdomar meningsfull sysselsättning och riktiga jobb. Konstgjord andning genom t.ex. ungdomspraktik leder till planekonomi, detaljreglering och snedvriden konkurrens. Om ungdomar däremot får direkt utbildning i företagen, lär de sig bokstavligen för livet. Kvalificerad utbildning är nödvändig om Sverige skall klara sig i konkurrensen. Dessutom är utbildning motiverande för ungdomarna. Det finns exempel på företag som redan i dag bedriver industriskolor. Intagningspoängen ligger klart över genomsnittet, och dessa skolor har cirka fyra sökande till varje utbildningsplats. Detta skall ställas i relation till gymnasieskolans yrkeslinjer, som har en intagningspoäng på ca 2,0, varav tre elever ansökt till linjen som förstahandsval. De flesta kommuner har, med litet iniativförmåga och med stöd av gymnasieskolan och företagen, möjligheter att med gällande lagstiftning skapa industriskolor. Herr talman! I Sverige har nu statsmakterna under en längre tid kört in i en fåra som bara blir djupare och djupare. Stöd och bidrag är kardinalord för dagens arbetsmarknad. Man skall ha stöd och bidrag för att arbeta. Man skall ha stöd och bidrag för att studera, och man skall ha stöd och bidrag för snart sagt nästan allt. Regeringen konstruerar på löpande band konstlade sysselsättningsåtgärder med besynnerliga förkortningar som ALU, GAS och jag vet inte vad, för att dölja den öppna arbetslösheten. Hela tiden ställer regeringen krav på underliggande led. Men hur är det med kompetensen hos de högre instanserna när det gäller att genomföra de av regeringen teoretiskt uppsatta målen? Kan det vara så att man totalt har förlorat fotfästet och inte längre kan skilja på teori och praktik? Kan det vara så att det även inom statsmakterna borde spela en stor roll vilket kompetensinnehav chefen, direktören, företagsledaren besitter? Låt mig för ett ögonblick granska regeringen och AMS och dess verksamhet som Ny demokrati under en längre tid med rätta angripit. Tyvärr visar det sig att vi återigen har haft rätt. Pudelns kärna kanske egentligen är att den mest kompetenshöjande insatsen behövs inom AMS och Jag dristar mig att påstå följande: Arbetsmarknadsdepartementet och AMS har inte den kompetens som krävs för att hantera den rådande arbetslösheten. De ligger kvar i sina djupa fåror med skygglappar mot verkligheten. Regeringen har varit handlingsförlamad med sina teoretiska lösningar, och den har inte heller insett AMS inkompetens. Den rådande situationen på arbetsmarknaden beror på dessa ansvariga parters inkompetens. Det är beklagligt att tvingas konstatera följande: AMS budget för arbetsmarknadspolitiska åtgärder under innevarande budgetår uppgår till 28 miljarder kronor, som regeringen anslagit. Av detta har AMS på ett halvt år förbrukat 7 miljarder, dvs. 25 %! AMS kan alltså teoretiskt under framförvarande sex månader förbruka 21 miljarder kronor. Nu räcker tydligen inte kompetensen till för att använda detta kapital på ett vettigt sätt för att skapa riktiga jobb. AMS inser inte att man måste skapa förutsättningar för riktiga jobb i stället för att som nu dölja arbetslösheten på konstlade vägar. I sin förtvivlan att göra av med våra utomlands lånade pengar används nu anslaget, med departementets goda minne, till att bl.a. utbilda kommunal personal. Vilka riktiga jobb skapar det? I detta läge lägger regeringen fram en budget där ytterligare 28 miljarder anslås till AMS för nästa budgetår. Det är minst sagt ansvarslöst av regeringen. Ändå har man inte några nya förslag. Vi har föreslagit att man redan under innevarande budgetår sätter i gång med bl.a. kommunala ROT AMS har ju redan nu så stora svårigheter att göra av med innestående anslag att man på ett nästan desperat sätt utan riktigt mål kastar ut pengar. Vore det inte bättre att använda en del av dessa pengar till kompetenshöjande åtgärder där de verkligen behövs, dvs. inom Arbetsmarknadsdepartementet och AMS? Det är hos regering och AMS man måste efterlysa en pionjär och innovationsanda för att komma till rätta med arbetslösheten. Facit utvisar såväl regeringens som AMS inkompetens. Hur var det med beställda, betalade AMU-kurser, som inte kunde besättas av elever? Hur var det med datasystemet Lokalsekin, som inte var koordinerat mellan arbetsförmedlingarna och länsarbetsnämnderna och som dessutom hade ett uråldrigt program? Ger de någon effekt? Är det rätt sätt? Finns en kvalitativ vägledning? Ingen vet. Det sker ingen uppföljning och utvärdering. Hur är det med den svarta marknaden, som man återigen i går kväll i TV påtalade omsätter 67 miljarder per år? I höstas var det en artikelserie i en aftontidning om den svarta marknaden. Vad gör politikerna? Vad gör regeringen? I höstas togs i socialförsäkringsutskottet, på initiativ av Ny demokrati, ett beslut om att utreda fusket med sociala bidrag i Sverige. Vi försökte förgäves få arbetsmarknadsutskottet att ta samma beslut att utreda a-kassefusket. Men utskottet var inte berett att lyfta fram frågan, utan lät sig nöja med att AMS mer eller mindre utreder sig självt. Det är häpnadsväckande, eftersom detta har pågått i många år. AMS har över huvud taget inte reagerat med den kraft man kunde vänta sig. Det är regeringen som måste ta ansvar för landet. Det är regeringen som måste ta ansvar för arbetslösheten. Det är tydligen ingen brist på pengar. Det är definitivt ingen brist på arbetslösa. Men det är brist på initiativ från regeringen.

Herr talman! Den allt överskuggande politiska uppgiften är att skapa en god arbetsmarknad över hela vårt land. Det är så av rent medmänskliga skäl, men också av ekonomiska skäl. Herr talman! OECD fastslår i sin nyligen lämnade rapport skoningslöst: Den nuvarande krisen -- det gäller arbetsmarknad och statsekonomi -- skapades inte minst av missriktade åtgärder under 80-talet. Jag förstår att Johnny Ahlqvist inte har läst och inte vill läsa den. Sviterna från 80-talets inflations-, spekulations och fallskärmsekonomi har alltså kostat hundratusentals medborgare jobben och kommer att kosta hundratusentals miljarder kronor innan vi har övervunnit dem. Vem regerade då? Jag har tidigare sagt att jag inte skyller allt på en regering -- det finns många aktörer. Men låt mig slå fast att den nuvarande regeringen, liksom flertalet av dagens arbetslösa, betalar dessa 80-talsnotor. Lägg till det en längre och segare internationell lågkonjunktur än vad någon räknat med! Det är mycket allvarligt att närmare 600 000 står utanför den ordinarie arbetsmarknad. Det skall alltid finnas ett antal som söker arbete eller befinner sig i åtgärder, men faktum är att målsättningen måste vara att få till stånd ca 400 000 nya arbetstillfällen. Det är ingen lätt uppgift när man har en sargad samhällsekonomi, men det finns inget annat mål att sätta upp. Sedan vill jag säga att massor av goda möjligheter nu har skapats. Jag skall titta litet på vad som har hänt sedan hösten 1991, när det parti Johnny Ahlqvist tillhör lämnade regeringsmakten. Vi hade då prissatt oss ut från världsmarknaden, och vi har nu det bästa konkurrensläget någonsin. Vi hade då mist massor av marknadsandelar, och vi vinner nu kraftigt marknadsandelar. Då hade vi noll i produktivitetstillväxt i näringslivet när det var brist på arbetskraft, och nu är produktiviteten 6 % på årsbasis. På 80-talet hade kommuner och landsting vikande produktivitet -- i dag har de en positiv sådan. Då jobbade ca 50 % i förlustföretag -- nu är lönsamheten på väg att rättas till. Det är bekymmer i vissa små företag på hemmaplan, men det är ändå ett helt annat läge. Från hög ränta har vi via skyhög ränta gått till den lägsta räntan på år och dag. Från att ha slagit rekord i konkurser -- både i antal och storlek -- har vi nu fått uppleva en dramatisk minskning. Under Socialdemokraternas sista år varslades i industrin 7 000--9 000 människor. Det var tillställt! Nu i december var drygt 1 100 personer varslade, dvs. i runt tal en sjundedel så många. Då investerades 80--90 miljarder per år i utlandet, och utländska investerare aktade sig noga för Sverige. Nu är utlänningarna intresserade av Sverige, och svenska företag planerar att investera ordentligt i vårt land. Socialdemokratins talesman här nämnde inte en enda av dessa saker i hela sitt långa tal -- det var bara ett enda långt gnöl. Det skulle inte skada med litet ödmjukhet! Man skulle ju kunna försöka hjälpa till i stället för att försöka sätta käppar i hjulen. Men så brukar det vara när man har ställt till det. Från absolut bottennivå under socialdemokratins senare tid har hushållens förväntningar nu stigit till de största på många år. Den här uppräkningen skulle kunna göras mycket längre, men den kan också sammanfattas så här: Vi övertog en raserad ekonomi. Vi har nu lagt en stabil grund för jobb och tillväxt, i ordinarie verksamhet och i näringslivet. Det är också mycket viktigt att den här uppgången är exportledd, inte konstlad. Alla förslag som socialdemokratin kommer med går ut på att hjälpa till litet med konstlade medel. Redan i år väntas industrins investeringar öka med närmare 20 %. Därefter fortsätter de att öka. Jag vill nu beröra övertiden. Den är rekordartad. Det är långt mer övertid nu än då det var stor brist på arbetskraft. Man måste på alla håll och kanter med kraft predika att det nu är rätt tid att byta ut övertiden. Regeringen har vidtagit en åtgärd i och med det som vi kallar GAS, som innebär en säkning av arbetsgivaravgifterna med 15 procentenheter. Om man ser på vad övertiden kostar finner man att det egentligen är lönsamt att byta ut den -- det är dyrt med övertid. De sänkta arbetsgivaravgifterna tillsammans med att man får bort övertidskostnaderna torde i dagsläget innebära 80 kr i timmen på LO-området. Det fattas egentligen inte mycket förrän man närapå har en anställd som inte kostar någonting. I näringslivet har man också rätt att med Arbetsmarknadsverket diskutera rekryteringsstöd under högst en 6-månadersperiod. Det viktiga är att det nu är rätt tid. Till hösten kommer det att dra i gång ordentligt. Då skall den nya personalen vara inskolad, så att den kan göra en maximal insats. Jag har mycket täta kontakter med både det stora och det lilla näringslivet just när det gäller arbetsmarknadsfrågor. Jag känner att detta är något som kommer. Arbetsmarknadsverket måste nu med kraft arbeta med och för företagen. Jag har haft tillfälle att utbyta tankar med både AMS ledningen och Länsarbetsnämnden kring detta. Man är helt inne på den linjen. Arbetsmarknadsverket får också ett antal miljoner kronor för att informera om GAS och om förändringar i trygghetslagarna med längre provanställningar vid arbetsanhopning osv., vilket AMS tycker är en helt riktig åtgärd. Man skall också informera om ungdomspraktiken. Målsättningen är att våra unga skall komma bort från gator och torg, så att de inte far illa. Det är en ambitiös och riktig målsättning. Johansson, har tagit på sig att klara ut detta. Jag är tacksam för det. Målsättningen måste vara att nå budgeterade mål. Jag är optimist. Jag har dessa täta kontakter. Kära kammare! Vi kommer framöver att få se många positiva saker när storföretag och småföretag aktivt går ut för att klara av sysselsättningen för våra ungdomar och göra investeringar. Vi kommer att få se mycket sådant. Mina nästan dagliga kontakter med näringslivet har gett mig den typen av upplysningar och löften.

Herr talman! Jag vill först bemöta det Börje Hörnlund sade i sitt inlägg om OECD-rapporten. Jag har läst den mycket noga. Vad man mycket starkt kritiserar är den höga arbetslösheten i Sverige och också den arbetsmarknadspolitik som för närvarande bedrivs. Jag tror att Börje Hörnlund behöver läsa igenom den själv, så att han förstår innebörden i den. Det är magstarkt av Börje Hörnlund att påstå att jag inte hade några förslag i min inledning. Börje Hörnlund behagade ju vända ryggen till kammaren och gå ut när jag redovisade mina förslag. Om han hade stannat kvar hade han kanske hört de förslag som jag redogjorde för. Vi har tidigare i debatten sagt att vi har förslag som motsvarar 90 000 arbetstillfällen och 30 000 platser på utbildningssidan. Börje Hörnlund kan väl inte ha undgått att i varje fall läsa om det. Börje Hörnlund ställer stora förhoppningar till att ungdomspraktiken skall vara slagkraftig. Det är bara att konstatera att det för innevarande budgetår finns medel över på AMS anslag därför att man inte klarade av att nå upp till de mål som riksdagen lade fast för ungdomspraktiken. Man nådde upp till ungefär halva antalet. Riksdagen fattade ett beslut strax före jul som innebär att ungdomspraktiken byråkratiseras ännu mer. Ändå tror Börje Hörnlund att detta skall ge fler arbetstillfällen. Det är häpnadsväckande att höra. Jag skulle också vilja ha svar från Börje Hörnlund på frågan: Vilka åtgärder motsatte sig Börje Hörnlund under 80-talet? Jag kommer ihåg att Börje Hörnlund i vårt eget utskott plussade på miljoner efter miljoner varenda gång vi behandlade vissa sorters anslag i budgetsammanhang. Så inte var Börje Hörnlund sparsam på den tiden. Börje Hörnlund säger att man tar marknadsandelar. Det stämmer när det gäller exportindustrin. Men vi håller på att få en tudelad ekonomi i landet, precis som man har i Finland. Har Börje Hörnlund som arbetsmarknadsminister ambitionen att vi skall ha den finska modellen med

Herr talman! OECD-rapporten berör arbetsmarknadspolitiken, men det som ifrågasätts är om man kan vara effektiv när man har så stor volym som ca 6 procentenheter. Det är klart: ju mer volymen ökar, desto svårare blir det att i varje enskilt fall garantera effektiviteten. När det gäller ungdomspraktiken kan jag säga att jag träffade 15 ungdomsarbetsförmedlare i Växjö som på var sitt kontor är specialiserade på ungdomspraktik. De framförde alla att det inte var några som helst bekymmer med tusenlappen och företagen. Det här är intressant. Vi ser nu också att ungdomspraktiken ökar. Socialdemokraternas stora nummmer -- avtalet om ungdomsintroduktion -- hade för 14 dagar sedan gett 20--30 platser. Det bygger ni på. På precis samma sätt rabblar ni upp annat. Ni hade 50 000 platser i gymnasieskolan. Det var bra att ha i opposition. Det blev 25 000 platser. Så ihålig är er matematik nästan varje gång. Låt mig till Hans Anderssons ära säga att det mindre oppositionspartiet verkligen skiljer sig från det stora på ett positivt sätt. Ingela Thalén sade att de 1,9 miljarderna troligen skulle andvändas till vårdnadsbidrag. Kan man sjunka djupare som socialdemokratisk talesman?

Herr talman! Börje Hörnlund gör åter ett stort nummer av ungdomspraktikplatserna. Det är bara att konstatera att antalet platser under innevarande budgetår var 103 000. Det var det mål som riksdagen slog fast. Resultatet blev någonstans omkring 50 000. Det är därför som man har dessa stora summor över på AMS anslag. Jag ställde inledningsvis ett par frågor till Börje Hörnlund om de skrivelser som har gått från AMS till regeringen där man föreslår att man omedelbart skall sätta i gång ROT-åtgärder som motsvarar ungefär 25 000 till 30 000 arbetstillfällen inom byggbranschen. Varför har inte regeringen tagit ställning till detta? Varför nonchalerar regeringen helt och hållet det verk som skall verkställa arbetsmarknadspolitiken? Det är mycket märkligt av en arbetsmarknadsminister att han inte ens besvarar de framställningar som kommer från den myndighet som skall verkställa de beslut som vi fattar här i riksdagen. Hörnlund? Jag behöver inte veta exakt på kronan, men det hade varit intressant att veta om Börje Hörnlund har ett grepp om hur mycket pengar på miljarden när det rör sig om. Det är tydligen stora belopp det handlar om. Börje Hörnlund nämnde att vi i socialdemokratin sjunker djupt. Jag ställer fortfarande frågan om vilka förslag Börje Hörnlund hade på arbetsmarknadspolitikens område när han själv satt i opposition. Varje gång späder man i stället på budgetunderskottet ytterligare, Börje Hörnlund. Det talas om ljus som syns i tunneln. Börje Hörnlund säger ingenting om de 45 000 konkurser som har drabbat Sverige och där arbetstillfällen har försvunnit. Arbetslösheten har ökat från 3 till 14 %. Detta är ett unikt rekord för en arbetsmarknadsminister att kunna bedriva en sådan politik. Det har inte hänt i något annat land att man har kunnat göra så på bara två år.
Herr talman! Jag sade just detta om konkurser. Vi har övertagit ett land som är prissatt ur världsmarknaden med ett skyhögt kostnadsläge och där 7 000, 8 000 eller t.o.m. 9 000 varsel skedde per månad under 1991. Nu har antalet konkurser minskat dramatiskt, och de är inte längre så stora. Detta talar för att rätt grund nu är lagd. Men det tar tid att rätta till de ekonomiska bekymren och att lösa problemen på den arbetsmarknad som är följden av 80-talets politik. När det gäller ungdomspraktiken är min förhoppning att målet skall nås för ungdomarnas skull. Arbetsmarknadsverket tycker att det är litet tungt, men jag tror att man kommer att få draghjälp för att kunna nå detta mål. Om det socialdemokratiska alternativet har gett 20--30 ungdomar chansen måste jag säga att tills vi har bättre alternativ måste vi behålla ungdomspraktiken. Jag vill dock ingenting hellre än att så snart som möjligt bli av med ungdomspraktiken och i stället få ut ungdomarna på den ordinarie marknaden. Men det kan inte ske i ett läge när alternativet är att ungdomar får vistas på gator och torg och människor far illa. Trots att SSU och LO talar illa om åtgärden, så tycker 90 % av ungdomarna i olika undersökningar bra om åtgärden. Åtgärden leder också till jobb efteråt i större utsträckning än en hel del andra åtgärder.

Herr talman! Jag är övertygad om att Vänsterpartiet är besjälat av en anda om att alla skall ha arbete. Jag har dessutom i min tidigare gärning i arbetsmarknadsutskottet kunnat notera att man tycker att det är bra med jobb över hela vårt land. Men jag ställer också krav. Hans Andersson sade i sitt första inlägg att han trodde på att jag är besjälad. Jag tror uppriktigt sagt inte att det finns någon i denna kammare och i närliggande hus som inte vill ha en fullgod ordinarie arbetsmarknad. Flera av mina kollegers barn är arbetslösa i dag. Ett stort antal av mina närmaste släktingar är arbetslösa i dag. Däremot skiljer vi oss i våra uppfattningar om hur vi skall få tillbaka en fullgod ordinarie arbetsmarknad. ROT-åtgärder behöver diskuteras. Låt mig samtidigt säga att det är något fel på en sektor om det krävs bidrag överallt för att den över huvud taget skall komma i gång. Så länge vi håller på att utlova bidrag avvaktar sektorn i viss utsträckning. Egentligen skulle det finnas långsiktigt fastslagna regler. Nu är prisbilden sådan att man i många fall kan handla upp ungefär 30 % billigare än när det var som värst. Nu är det rätt tid att bygga.

Herr talman! Gratis arbetskraft talar Hans Andersson om. Såvitt jag förstår menar han då ungdomspraktiken, men inte i min utan i sin egen tappning. Regeringen vill ju debitera en tusenlapp per månad. Hans Andersson menar kanske att det är en passiv åtgärd. Sedan var det de 6 procentenheterna, Hans Andersson. Det är i det avseendet som det kommer kritik från OECD. Kan man hålla effektiviteten när man går så högt? Ja, det finns en gräns. Jag tror att Arbetsmarknadsverket segar sig en bit över 6 %. För 14 dagar sedan var en norsk regeringsdelegation här. Man utnämnde Sverige till världsmästare när det gäller att via åtgärder arbeta för dem som har förlorat sina jobb. De som ingick i den här ministerledda delegationen var mycket imponerade. Ni kanske också har lagt märke till att den nye finske presidenten, socialdemokrat, har pekat på Sverige som ett föredöme. När det gäller den kommunala sysselsättningen vill jag säga att regeringen, och därmed också riksdagen, faktiskt beviljade 4,2 miljarder i våras som ett tillskott till kommunerna för att de skulle klara detta bättre. Dessutom träffar Arbetsmarknadsverket avtal efter avtal som oftast innebär att man genom kompetensutveckling icke minskar antalet anställda. Att man i kommuner och landsting via kompetensutveckling klarar jobben är positivt. Hans Andersson är också medveten om att antalet högskole och universitetsplatser under de här två åren har ökat med 30 %.
Herr talman! Det var trevligt att höra arbetsmarknadsministern instämma i min kritik mot bidragssystemet. I stället gäller det alltså att skapa de rätta förutsättningarna för att åstadkomma riktiga jobb. Apropå OECD:s kritik, dvs. att den dåliga ekonomin grundlades på 80-talet, kan jag säga att jag instämmer. Men på vilket sätt hindrar detta konstaterande att man i dag arbetar på ett okonventionellt sätt när det gäller att skapa riktiga jobb i stället för bara sysselsättning? Snarare borde gjorda uttalande uppmana till det. Har jag möjligen träffat huvudet på spiken när jag påtalar kompetensbristen inom departementet och Man har alltså bara använt 7 miljarder under sex månader. Nu har man 21 miljarder kvar.

Herr talman! Riktiga jobb talas det om. I uppräkningen i mitt huvudanförande pekade jag på ett tiotal punkter som gällde allt, från i princip ett tidigare katastrofläge till ett mycket bra läge nu. Grunden är alltså lagd. Nu är det i stor utsträckning näringslivet självt som har att investera. På den punkten är jag optimistisk efter alla direktkontakter som jag haft med företrädare för såväl små som mycket stora företag. Vi kommer att få många positiva budskap här framöver. Arbetsmarknadsverket fick redan i fjol -- delvis var man nog förvånad, eftersom vi bara hörde talas om penningbrist där -- ca 2 miljarder över i bokslutet den 1 juli. Vad blir det nu? Ja, länsarbetsnämnderna har i dagarna skickat in sina uppgifter. Jag tycker mig se att de har litet svag tro på en del åtgärder. Jag vet att åtgärderna kommer att öka i omfattning. Det vet jag efter de kontakter som jag har haft. Men som de då litet svagt tror pekar utvecklingen mot omkring 3 miljarder kronor. Jag vill dock inte säga att det är min siffra. Man har ju att arbeta med alla åtgärder på området och att göra bästa möjliga jobb. Vad det slutligen innebär vet jag inte. När det gäller överskottet var det under månaderna 7--9 i väldigt stor utsträckning mycket låga nivåer beträffande åtgärderna. Delvis hängde det samman med våra beslut. Just ingen ungdomspraktik tilläts ju under sommarhalvåret, och det gjorde att det blev litet segt i starten. Det skall vi inte upprepa, ty det tar så lång tid att få upp siffrorna igen.
Herr talman! Oavsett hur mycket pengar som blir kvar av de här miljarderna -- och det är klart att det blir fråga om miljarder -- vill jag fråga: Varför tycker inte arbetsmarknadsministern att det är värt att satsa på ROT-åtgärder? Det har ju tre oppositionspartier föreslagit. Vi kan t.ex. reparera skolor överallt i landet som är i ett miserabelt skick. Vi kan satsa på kommunala ROT-åtgärder, och vi kan satsa på att reparera kulturella bostäder -- vilket vi i Ny demokrati har föreslagit. Vi kan hjälpa till i fråga om sjukvård och äldrevård. Det finns ju pengar över. Jag anser att de pengarna inte ograverat skall gå in i statens budget, utan de skall användas på ett vettigt sätt. I dag är det ju billigt att reparera. Dessutom får man något för pengarna. Vidare är det väl så att det för att småföretag skall kunna fortleva och verka bara finns en enda väldigt viktig sak: att man har en god relation till banker, så att man kan låna pengar till låg ränta. Det är en förutsättning för företagen. Ligger företaget i glesbygd behövs det också goda kommunikationer.
Herr talman! Riksdagen behandlade på sätt och vis Jag är beredd att diskutera detta. Vi ses alltså för att diskutera den här frågan. Men jag återupprepar att det viktigaste för byggandet naturligtvis är att det förs en politik som gör att alla aktörer ser att bl.a. statsskulden är på väg åt rätt håll och att inte upplåningsbehovet ökar. Jag tackar Socialdemokraterna för att de på bara en månad har övergett kravet på en sänkning av momsen med 5 %. Det skulle höja budgetunderskottet med 40 miljarder kronor. De skulle ju också lägga 7 miljarder till på rekryteringsstödet. Men nu har de förstått att när det görs upp om högst 50 % -- man har rätt till 65 -- finns ingen vilja att betala 80 och kasta bort 7 miljarder kronor. Socialdemokraterna nyktrar således till undan för undan, men fortfarande är de onyktra. Räntan är det viktiga för att Sverige på allvar skall komma i gång.

Herr talman! Det tål att upprepas att det går allt bättre för Sverige. Exporten stiger. Industriproduktionen skjuter fart. Allt fler industriföretag får en ökad orderingång, och -- detta är viktigt -- en allt större andel av de svenska hushållen, löntagarna, tror på bättre tider och på att det kommer att gå bättre för Sverige framöver. Det är glädjande och ger förutsättningar för nya jobb, minskad arbetslöshet, ökad konsumtion osv. De goda kurvorna pekar uppåt, och de dåliga kurvorna pekar allt kraftigare neråt. Grunden har lagts för att återskapa Sverige som en ledande industri och företagarnation -- en av huvudpunkterna i regeringsförklaringen 1991. Herr talman! Skall vi framöver på allvar få skörda frukterna av den här framgången -- framför allt gäller det de många människor som i dag går arbetslösa -- är det viktigt att vi inte förstör de förbättrade förutsättningarna för näringslivet, att vi inte förstör det påtagligt förbättrade näringsklimat som regeringen genom sin konsekventa politik har åstadkommit. Det gäller att gå vidare, men på vilket sätt? Ja, jag vågar påstå att det i fråga om nytänkandet i utvecklingen framöver gäller att våga förändra.

Utan en sådan solid ekonomi kommer alla trygghetssystem, oaktat vilka ersättningsnivåer vi diskuterar och fattar beslut om i denna kammare, att vara illusioner för åtminstone de kommande generationerna. Vi har påbörjat en lång debatt. Det är 30--40 talare anmälda och 10--15 personer lyssnar i kammaren. Det är kanske en proportion som är symtomatisk när vi diskuterar arbetsmarknadspolitiken. Blir det en debatt som präglas av om och nytänkande eller blir det mycket av det traditionella och gamla, det gamla som på många punkter har visat sig mindre effektivt? För min del skall jag sätta några punkter för nytänkande på dagordningen. En sådan punkt är, som jag uppfattar det, en översyn av många regelsystem inom arbetsrätten genom att man ifrågasätter en hel del av lönebildningen, bl.a. på ungdomssidan. Men jag hyser en viss oro och en viss tveksamhet inför om det är så många som kommer att diskutera och ifrågasätta. Fler i den långa rad som nu följer kan vilja ha mer av det som har visat sig inte fungera. Det är alldeles uppenbart att arbetsmarknadspolitikens totala volym nu har nått sådana höjder att det inte effektivt går att administrera den. Det har framkommit i debatten, det sägs klart från de myndigheter som jobbar med arbetsmarknadspolitiken och det har även framkommit i den rapport från riksdagens revisorer som nyligen har lämnats av revisorerna. Verkningsgraden sjunker på toppen med de sista miljarderna. Det är förmodligen ett utslag av att det är svårt att på ett meningsfullt sätt göra av med pengarna. Jag är alldeles övertygad om att om man kunde ändra proportionerna mellan arbetsmarknadspolitiken och en aktiv näringspolitik skulle man få mycket långsiktiga vinster. Med det goda näringspolitiska klimat som vi nu har, och som betygas av alla företagare som man talar med ute på fältet, skulle man få ut betydligt fler nya jobb och mer ny tillväxt om man i stället för att satsa de sista miljarderna på arbetsmarknadspolitiken ökade satsningarna på entreprenörer och innovatörer som har nära anknytning till den praktiska produktionen. Det må gälla industriell formgivning, verkstadsteknik, träteknik, verkstadsteknisk forskning, etc. Jag tycker att allt fler kommer till denna insikt och jag hoppas, herr talman, att vi i denna kammare under våren kan både diskutera och fatta beslut som leder till insatser i den riktningen. Någonstans i den socialdemokratiska motionen om den ekonomiska politiken talar man inte överraskande om ungdomsarbetslösheten. Man frågar sig: Måste det vara en så hög ungdomsarbetslöshet? 200 000 ungdomar står utanför den reguljära arbetsmarknaden. Jag tror att svaret helt enkelt är nej. Den höga ungdomsarbetslösheten är till mycket stor del ett resultat av systemfel på arbetsmarknaden. En stor del av dessa ungdomar skulle med andra regler för arbetsrätten, lönesättningen i kollektivavtal och andra villkor i de kollektivavtal som finns få fotfäste tidigare på arbetsmarknaden. Jag menar att det framstår som ganska uppenbart av den debatt som har påbörjats av yngre politiker, både inom denna kammare och utanför, att de gällande regelsystemen förhindrar ungdomens inträde. Ungdomarna puttas enligt LAS-systemet snabbt ut om de till äventyrs har kommit in på arbetsmarknaden, men reglerna gör tröskeln hög för de ungdomar som vill komma in. Ulf Kristersson, Fredrik Reinfeldt och folkpartister som Lotta Edholm och Karin Pilsäter har varit inne på detta. Jag har i och för sig hört väldigt litet från exempelvis Martin Nilsson och Ulrica Messing som brukar ha uppfattningar om det mesta i detta avseende. Men jag tror att även de börjar inse att det regelsystem vi nu har är utomordentligt ungdomsfientligt. Det behöver inte vara så att de bäst utbildade, de senast utbildade skall ha svårast att komma in på arbetsmarknaden. Ungdomar har som bekant vissa problem på grund av bristande erfarenhet, men de system vi har i dag försvårar på ett onödigt sätt för ungdomarna. Det är dags för oss och även för de fackliga organisationerna samt för arbetsmarknadens parter att mer aktivt än man tidigare har lyckats med utveckla instrument. Det är bättre om nytänkarna får litet mer inflytande än traditionalisterna. På spaning efter de nya jobben i framtiden tittar man också på de små företagen. Det är klart att det verkar som om Socialdemokraterna har nått något slags om och nytänkande på den punkten. Det är att gratulera, om det nu inte bara är ett verbalt sådant, utan även kan omsättas i praktisk gärning. Socialdemokraterna hade arrangerat någon företagardag för ett antal månader sedan. Där talade bl.a. Göran Persson om att när det gällde översyn av arbetsrätten i den del som gällde småföretag var han helt öppen för ett stort antal förändringar. Det lät ju utomordentligt positivt. Det var kanske en och annan företagare som t.o.m. trodde på detta. Men när han kom hem till partihögkvarteret och den traditionella gruppen av arbetsmarknadspolitiker inom socialdemokratin var det stopp och belägg. Icke sådana djärva nytänkanden -- icke! Det skulle störa den etablerade friden och ordningen. Man kan fråga sig om det inte finns större kraft i nytänkandet på arbetsrättens område. När man hör Socialdemokraterna utlova att man skall återföra beskattningen av arbetande kapital, återföra dubbelbeskattning av utdelning på aktier blir min fråga till bl.a. Johnny Ahlqvist som är företrädare för Socialdemokraterna här: Varför skulle småföretagarna känna entusiasm, intresse, framtidstro och med arbete och slit dra fram de nya jobb som uppenbarligen går att ta fram om man känner framtidstro? Ni saknar trovärdighet när det gäller småföretagsamheten och relationerna. Utan en alltför långrandig tillbakablick vill jag påstå att årtionden av försyndelser inte går att reparera vid något enstaka framträdande på ett småföretagsmöte där man avger löften som man inte ens kan hålla när man kommer hem, utan man behöver vända 180 grader. Ni är inte, jag beklagar det, trovärdiga i denna skara. Därför kommer en möjlighet för er att regera att framstå som ett hot för småföretagsamheten och ett hot mot möjligheten att i de här företagen få fram de nya jobben. Det är tyvärr så. Jag måste beklaga. Det finns faktiskt en mikroskopisk möjlighet att ni skulle kunna komma till makten. Då dras ganska effektivt skynket ned för möjligheten att få fram jobben i de här småföretagen. Europafrågan är självfallet viktig för att skapa framtidstro. Det råder inget tvivel om att näringslivet med ett ja skulle fortsätta att tro på framtiden och skapa de nya jobben. Ett nej däremot är i realiteten alltid ett ja till någonting annat. Ett nej till EU är ett ja till isolering, bristande framtidstro och därmed färre riktiga jobb, sämre ekonomi och mindre möjligheter att bygga upp välfärd och goda sociala trygghetssystem. De två punkterna -- de riktiga jobben och de tillförlitliga sociala trygghetssystemen -- är och förblir de viktigaste målen för den sittande regeringen för att gagna välfärd och trygghet.

Herr talman! Jag skall börja med arbetsmarknadspolitiken, där man oaktat andra politikområden gör kanske den viktigaste insatsen i många avseenden. Men det är alldeles uppenbart att det finns påtagliga brister i effektiviteten. Det finns givetvis allt större problem att klara en så stor volym som det nu handlar om. Det tror jag att vi alla är överens om, både vi här och de som jobbar ute på fältet. Därför är det viktigt att man så att säga sätter tummen i ögat på ett antal företeelser som är mindre effektiva. Det finns all anledning för arbetsmarknadsutskottet att på olika sätt utvärdera olika åtgärder. Det gäller inte bara att kritisera utan också att se vad vi skulle ha haft i stället. Man kan självfallet ha kritiska synpunkter på både ALU och ungdomspraktik, men frågan är, som Börje Hörnlund tidigare var inne på: Vad sätts in i stället? Där tycker jag ärligt talat att det är ganska tunt. Allt blir bättre. Det mesta pekar uppåt när det gäller ekonomin. Allt fler hushåll, Hans Andersson, tror faktiskt, är övertygade om och har förväntningar om att det blir bättre framöver. Ekonomin handlar ju mycket om förväntningar -- jag behöver naturligtvis inte undervisa Hans Andersson om det. Tror fler och fler av de svenska hushållen att det blir bättre, då börjar man öka sin konsumtion och vågar göra investeringar. Det skapar efterfrågan och bättre möjligheter för nya jobb. Hans Andersson och även Socialdemokraterna verkar så förfärligt ledsna och pessimistiska ibland. Det ligger en fara i det. Det kanske hade funnits skäl för er också att dra några strån till stacken, nämligen att uttrycka en glädje över att så många i Sverige faktiskt är besjälade av en framtidstro och inte bara svartmålar, som ni förefaller vilja göra.

Herr talman! Hans Andersson säger att det finns hundratusentals människor som slagits ut helt i onödan och att dessa känner vrede. Jag delar den uppfattningen. Det är många tusen i Sverige som slogs ut helt i onödan under 80-talet på grund av en utomordentligt kortsiktig och dålig politik, som direkt motverkade t.ex. småföretagsamheten och undan för undan undergrävde småföretagens möjligheter att utvecklas och anställa nytt folk. På den punkten, Hans Andersson, är vi egentligen ganska överens. Det var många tiotusentals, kanske 100 000, jobb som försvann i onödan på grund av att den socialdemokratiska regeringen inte hade större förståelse för just småföretagsamhetens villkor, inte kände småföretagsamhetens själ. Vi har en viss förmåga att göra det, inte bara i Småland, utan det finns ett antal andra människor som har den förmågan. Det stora felet var att man förde en så felaktig politik. Det värsta är att oppositionen inte verkar förstå vad som behöver göras. Man har ingen förståele för t.ex. behovet av att ta bort skatten på arbetande kapital utan vill återinföra den, behovet av att få bort dubbelbeskattningen etc. Den bästa förutsättningen för fortsatt framtidstro och småföretagande är att den felaktiga politik som fördes under 80-talet inte börjar praktiseras igen efter valet. Det är den bästa garantin. Det är den bästa framtidsmöjligheten för de människor som med all rätt är bittra över att ha blivit utslagna från företag som inte klarade Socialdemokraternas näringspolitik.
Herr talman! Anders G Högmark är verkligen optimistisk. Han säger att hushållen tror på en bättre framtid. Men i regeringens budgetförslag skriver regeringen själv att det inte börjar bli bättre under 1994 eller 1995. Det är först 1996 som det kommer att vända när det gäller sysselsättningen. Tydligen har Anders G Högmark inte samma tro som regeringen. Systemfelet för ungdomarna är någonting som Anders G Högmark hänger upp sig på varenda gång. När det gäller lönebildningen för ungdomarna finns det inte något avtalsområde i det här landet, utan man har lägre löner för ungdomarna. Jag trodde att vi skulle diskutera arbetsmarknadspolitik här i dag, inte vilka överenskommelser som träffas på avtalsnivå. Jag kan inte tänka mig att Anders G Högmark är av den uppfattningen att riksdagen skall överta besluten när det gäller ungdomslönerna, som Börje Hörnlund försökte hösten 1991. Det blev protester i hela landet. När det gäller småföretagare finns det faktiskt i vår motion betydligt bättre alternativ för småföretagare än i budgetförslaget. Vi säger att vi vill sänka skatten för småföretagarna. Vi vill sänka skatten för låginkomsttagarna. De förslag på skattesidan som den borgerliga regeringen har lagt fram har inte gynnat en enda småföretagare. Däremot har de gynnat de stora kapitalägarna. Om det är så bra för småföretagarna, Anders G Högmark, varför har 45 000 företag gått i konkurs under den period ni har suttit vid regeringsmakten? Jag är helt överens med Anders G Högmark om att arbetsmarknadspolitiken inte kan bära allt som sker i landet, utan det behövs även näringspolitik och ekonomisk politik. Men ni har den rakt motsatta uppfattningen i de förslag som ni lägger fram för riksdagen.
Herr talman! Johnny Ahlqvist frågar varför så många företag har gått i konkurs under de två år som den nuvarande regeringen har suttit vid makten. Den frågan är ganska enkel att besvara. Konkurserna är ett resultat bl.a. av ett antal tidigare års dåliga förutsättningar. Jag kan inte påstå att varenda konkurs är orsakad av den dåliga socialdemokratiska småföretagspolitiken. Det vore djupt oärligt, men jag kan säga att en mycket stor del av konkurserna -- oförmågan att få debit och kredit att gå ihop -- beror på under 80-talet uppsamlade allt sämre förutsättningar för småföretagen. Det är alldeles klart. Nu sjunker antalet konkurser tack och lov. Man börjar se resultatet av den sittande regeringens politik när det gäller näringslivet. Jag vet att skatteminister Bo Lundgren är hemmaskriven i Johnny Ahlqvists valkrets. Om Johnny Ahlqvist och Bo Lundgren går ut och diskuterar skatter bland småföretagen i Kristianstads län är jag alldeles övertygad om att småföretagen känner mycket större tilltro till Bo Lundgrens förmåga att hantera detta område. Jag tror att de litar mer till honom och hans förmåga att kunna skapa ett skattevänligt klimat. I min valkrets bor Lars Hedfors som är ordförande i skatteutskottet. Jag vet av egen erfarenhet från debatter att jag har mycket större trovärdighet i skattefrågor när det gäller småföretagen än vad Hedfors företräder ju en politik som enligt sina historiska rötter innebär att man skall plocka ut så mycket som möjligt från småföretagen. Genom skatt på arbetande kapital har man under årtionden försvårat eller omöjliggjort generationsskiften etc. Det tar lång tid att få ett förtroende. Jag beklagar, Johnny Ahlqvist, men än så länge saknar ni småföretagsamhetens förtroende. Småföretagsamheten kommer att dra sina slutsatser inför ett hot om ert makttillträde.
Herr talman! I vår motion som vi har väckt -- den kommer att diskuteras i morgon när den ekonomiska politiken skall debatteras -- föreslår vi skattesänkningar för småföretagarna. Det gör man inte i regeringens budgetproposition, Anders G Högmark. Det är bara att läsa innantill. Jag tror ändå att Anders G Högmark i varje fall kan förstå det skrivna ordet. När det gäller investeringarna under 80-talet kan man konstatera att från 1982 fram till 1990 fördubblades investeringarna i det här landet. Det var många av småföretagen som stod för detta och inte bara de stora företagen. Under den period som Anders G Högmark kritiserar var den genomsnittliga tillväxten i landet ca 2 %. Hur stor är tillväxten i dag? På den frågan vill jag gärna ha svar från Anders G Högmark. Anders G Högmark sade att vi är pessimister. Ja, det är inte så konstigt. Man har bedrivit en ekonomisk politik, näringspolitik och arbetsmarknadspolitik som har gjort att arbetslösheten har ökat från 3 % till 14 %. Det står i dag 600 000 människor utanför den reguljära arbetsmarknaden. Är det ett bra betyg för den politik som har förts i landet, Anders G Högmark? Sedan säger Anders G Högmark att det var många jobb som slogs ut under 80-talet. Men 1989 och 1990 fick man resa till Danmark för att rekrytera folk, eftersom den svenska befolkningen inte räckte till för de arbetstillfällen som fanns i landet. Det var brist på kvalificerad och även på vanlig arbetskraft. Vid en jämförelse kan man bara konstatera att med den politik som fördes under 80 talet fanns det ingen arbetslöshet. I dag har vi 14 %
Herr talman! Det är helt rätt att det fattades många beslut under 80-talet och många av dem var dumma. Socialdemokraterna fattade inte alla dumma beslut, men genom er regering hade ni ansvaret för det klimat som rådde under 80-talet. Det är klart att det gjordes investeringar. Det gjordes många vansinniga investeringar inom byggnadsbranschen. Det skördar vi nu frukterna av. Det måste vara en bitter ironi för de männsikor som går arbetslösa. Man drev upp utvecklingen utan någon som helst förankring i verkligheten. Johnny Ahlqvist sade tidigare att vi inte skall diskutera lönesättningar och den typen av frågor. Jag vill påstå att det inte hjälper hur mycket vi diskuterar och fattar beslut om arbetsmarknadspolitiken och om olika åtgärder riktade mot ungdomar och andra om vi inte i grunden ser över de regelsystem som skapar problemen. Är man inte öppen för förändringar, har man inte heller någon möjlighet att skapa grunden för välstånd framöver. Det är klart att många tycker att jag ibland är litet pessimistisk. Men jag får väl buga och ta åt mig av Johnny Ahlqvists uppfattning att jag är den store optimisten. Jag tror nämligen att vad Sverige i dag behöver och vad många av de männsikor som går utan jobb och längtar efter jobb behöver är ett optimistiskt ledarskap. Får man bara höra ett antal pessimistiska politiker som tror att allt är så dåligt och att det inte blir bättre, får man en väldigt liten tilltro till det politiska systemet. Dessa männsikor behöver ett politiskt ledarskap, och det är förmodligen det som gör att allt fler nu ändå tycker att vi går mot bättre tider.
Herr talman! Svensk ekonomi och arbetsmarknad har några dystra och jobbiga år bakom sig. Den försämring som inleddes på den förra regeringens tid i skarven mellan 80 och 90-talet har fortsatt med stor kraft. 80-talets spekulationsekonomi krävde sin tribut, och det var en av orsakerna till nedgången i produktionen, tappade marknadsandelar, brist på investeringar i Sverige och till en begynnande och accelererande arbetslöshet. Allt fler varsel utfärdades och allt färre jobb stod till förfogande. Denna negativa utveckling har fortsatt in i nuvarande regeringsperiod, och det är först under de senaste månaderna -- för att inte säga de senaste veckorna -- som den negativa trenden ser ut att kunna brytas. Men vi har fortfarande en situation med en arbetslöshet som för oss liberaler är helt oacceptabel och som måste bekämpas med alla medel. Herr talman! Det är ändå hoppfullt att man i kammaren i dag talar om arbetsmarknadspolitiken i nuet och inför framtiden. Den bild som tydligt tonar fram ger hopp. På ett år har antalet varsel gått ner till en tredjedel. Det är betydligt färre antal konkurser. Den öppna arbetslösheten börjar minska. Det blir allt fler lediga jobb, och startaeget-verksamheten har under det senaste året ökat med 50 %. Orsakerna till detta är naturligtvis flera, men uthållighet i den ekonomiska politiken är ett nödvändigt inslag kombinerat med en aktiv arbetsmarknadspolitik och en rad nya åtgärder som har tillkommit bara under de senaste åren. Det har redan nämnts här ungdomspraktik, arbetslivsutveckling och det senaste tillskottet i form av ett generellt arbetsmarknadsstöd. Det innebär i det sistnämnda fallet att de som nyanställer under detta år får 15 % reduktion av arbetsgivaravgiften. Som så många gånger förr måste man konstatera att arbetsmarknadspolitiken inte ensam kan lösa problemen. Det innebär att det krävs åtgärder inom snart varje politikerområde. Jag har tidigare i denna kammare sagt att en fungerande arbetsmarknad kräver ''tre ben'', nämligen: en aktiv arbetsmarknadspolitik, ett positivt näringsklimat, sanerade och sunda statsfinanser. Framför allt gäller det att föra en ekonomisk politik som lägger grunden för en stabil utveckling. Företag och människor som arbetar måste få en framtidstro. Då behövs det en ökad tillväxt -- som inte är detsamma som rovdrift -- så att vi kan värna vårt välfärdssystem. Målen för regeringens ekonomiska politik är nya riktiga jobb och tillförlitliga trygghetssystem. Grunden är lagd genom en rad strukturella reformer under senare år. Effekterna kommer att visas i den stigande konjunkturen. För en stabil tillväxt krävs att hotet om en galopperande statsskuld elimineras. I det långa perspektivet räcker det inte med AMS-jobb och AMS-insatser, utan det är riktiga jobb inom främst produktionsoch tjänstesektorn som behövs. Vi kan också glädja oss åt att exportindustrin har framgångar, att industriproduktionen har ökat och att investeringarna visar en klar uppgång. Men denna del av ekonomin är, som redan har sagts, för liten för att skapa en allmän uppgång. Vi behöver dessutom nyföretagande, både inom produktionssektorn och inom tjänstesektorn. Detta förutsätter ett positivt företags och företagarklimat. Regeringens åtgärder för att förbättra klimatet för i synnerhet de mindre företagen innebär att skatter har sänkts, att arbetsrätten har modifierats och att försörjningen av riskkapital har underlättats. Tyvärr måste man av och till konstatera att regeringens förslag ofta möter ett politiskt motstånd från den socialdemokratiska oppositionen. På ett sätt är det kanske inte överraskande. Socialdemokraterna har ju en tradition där man inte sällan har haft en ''snål'' inställning till småföretag och småföretagande. Detta har för övrigt också omvittnats av socialdemokraterna själva. Socialdemokraterna vill gärna ha företag, men de är inte lika benägna att ge människor som är beredda att ta risker och att slita hårt ett utbyte av sina insatser och rent av kunna bli framgångsrika. Ett problem för industriutvecklingen i Sverige är att vi har halkat efter när det gäller produktion som bygger på forskning och utveckling. Det är angeläget att Sverige, som är ett väl utvecklat industriland, satsar mer på FoU-intensiv industri, vars produktion dessutom är mindre känslig för konjunktursvängningar. Produkterna är i regel också positiva från miljösynpunkt. För jobb och välfärd i Sverige är det därför angeläget med en ökad produktion av FoU-intensiva produkter. För att åstadkomma detta krävs en mer aktiv statlig innovationspolitik. Bl.a. behövs ökade möjligheter för innovatörer att få stöd när nya produkter skall utvecklas och introduceras på marknaden. I det sammanhanget förväntar vi oss förslag från regeringen till riksdagen i vår. Genom bättre klimat för småföretag i allmänhet och FoU-intensiv produktion i synnerhet bör det vara möjligt att klara utmaningen att återföra Sverige till full sysselsättning under detta decennium, men då krävs det också att en del andra förutsättningar uppfylls. En viktig sådan är att Sverige blir medlem i den europeiska gemenskapen, EU. För jobbens skull är det vidare viktigt att ytterligare få ner räntorna. Därför måste saneringen av statsfinanserna fortsätta med stor kraft. För jobbens skull är det också viktigt att satsa på utbildning och kompetens, på skolan, på den högre utbildningen och forskningen. Det gick en lång period -- ett par decennier rent av -- då det inte skedde någon utbyggnad av de högre studierna i Sverige. Nu har den högre utbildningens volym ökat mycket kraftigt sedan 1991, och med löntagarfondspengar görs satsningar på forskningen. Herr talman! Det finns enligt min mening en felaktig uppfattning om att nedrustning av den offentliga sektorn skulle göra det lättare att få fram fler jobb. Andra hänger sig åt ensidiga rop på stora skattesänkningar. Men detta skulle leda till inte bara kvalitetsförsämringar inom barnomsorg, äldrevård, handikappades möjligheter, sjukvårdens funktion och en fungerande skola. Därtill kommer det faktum att många som förlorar sin offentliga, betalda service inte skulle få så mycket av skattelättnaden. Inte heller skulle det vara någon lösning att spekulera i sänkta löner inom den sociala tjänstesektorn. Det finns också här ekonomer som tycker att de som arbetar inom offentlig sektor är lågproduktiva, därför att deras arbetsuppgifter på en ren marknad inte värderas så högt, och att de därför borde få mindre betalt. Men också marknaden kan brista i förmåga att värdera arbetsuppgifter rättvist. De som får del av sociala tjänster, t.ex. sjuka, äldre och handikappade har ofta låg köpkraft, särskilt i förhållande till vad tjänsterna kostar. Därför kan de inte betala för dem. Utifrån liberala utgångspunkter är marknaden å ena sida förträfflig. Men den har å andra sidan sin begränsning. Marknaden måste ges ramar så att det blir en socialt styrd marknadsekonomi. Visst kan kvinnor få arbete inom privat sektor, men mer än hälften av Sveriges förvärvsarbetande kvinnor finns inom den offentliga sektorn. Mer än två tredjedelar av dem som arbetar där är kvinnor. Det är ingen tvekan om att en väl utbyggd offentlig sektor har sociala värden som inte går att bortse från. Den har alltså en positiv jämställdhetssida som vi är angelägna om att slå vakt om och hävda. I en lågkonjunktur som visserligen är i vikande, men som vi får leva med under ännu många månader, är det viktigt att vi rustar oss för en stark konjunktur där utbildad arbetskraft kommer att efterfrågas. Tidigare erfarenheter från s.k. flaskhalsar manar oss till att stimulera såväl unga som människor i långt kommen vuxen ålder att komplettera och fortbilda både sin allmänna kompetens och särskilda yrkesutbildning. Det gäller att kunna möta framtidens teknik med förnyade kunskaper. När det gäller arbetsmarknadspolitikens allmänna inriktning, att hävda arbetslinjen, gäller det att metodiskt fullfölja den linje som riksdagen beslutade om i höstas och att regeringen i allt väsentligt följer upp i årets budgetproposition. Herr talman! Detaljer kan självfallet behöva justeras. Men den allmänna färdriktningen, att arbete, sparande och nyföretagande måste vara grunden för framtidens arbetsmarknad, är det viktigt att hävda. Det finns inga genvägar för att uppnå välfärd och god livsmiljö. Lägets allvar kräver att vi som parlamentariker tar ett gemensamt ansvar för en god framtida arbetsmarknad.

Herr talman! Jag blev glad när jag hörde Elver Jonsson säga att vi skulle diskutera nuet. Men som vanligt halkade Elver Jonsson tillbaka till 80-talet igen. Låt mig säga något om 80-talet. När vi lämnade 80 talet och gick in på 90-talet gjorde vi det som det enda land i Europa som inte hade någon ungdomsarbetslöshet. Hur ser det ut i dag? I dag finns det faktiskt 90 000 ungdomar som är öppet arbetslösa. Det finns ungefär lika många som befinner sig i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Ändå säger Elver Jonsson att 80-talet inte var så bra som 90-talet har blivit. Jag kan inte förstå hur man kan tolka det som sämre att alla ungdomar har jobb än en ungdomsarbetslöshet som ligger på 180 000. När det gäller försämringarna i arbetsrätten säger Elver Jonsson att man måste anpassa den för att ungdomarna skall kunna få jobb i företagen. Det skulle vara intressant att någon gång få reda på om Elver Jonsson statistiskt kan bevisa att försämrad trygghet och försämringar i arbetsrätten ger fler arbetstillfällen. Tvärtom har signalerna redan kommit efter vad som hände den 1 januari. Jag kan ta Jönköpings län som exempel. Där har 700 fasta arbetstillfällen omvandlats till objektsanställningar i enlighet med den lagstiftning som för närvarande finns. Har den gett några fler arbetstillfällen? Nej, tvärtom har den ökat otryggheten. Det kommer inte att bli fler arbetstillfällen genom att arbetsrätten försämras. Jag instämmer i att utbildningens omfattning har ökat sedan 1991. Men på vilkas initiativ har den hela tiden ökat? Vi socialdemokrater har hela tiden lagt fram förslag om utbildning och kompetenshöjande åtgärder. Varenda gång ända fram till våren 1993 har ni röstat ner dessa. Då antog ni hela det paket som vi förhandlade om med arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund, samtidigt som vi här diskuterade a-kassan. Då som först accepterade ni och insåg att utbildning faktiskt ger arbetstillfällen även i framtiden.
Herr talman! Jag får rätta Johnny Ahlqvist på en punkt. Han vill låta kammaren förstå att det, när nuvarande regering tog över, inte fanns någon ungdomsarbetslöshet. Men visst fanns det det. Det har vi haft sedan 70-talets början, så jag tror att Johnny Ahlqvist får läsa på den statistiken om igen. Däremot är det riktigt att den har ökat kraftigt. Den har ökat alldeles för våldsamt. Men det man ändå skall hålla nuvarande regering räkning för är att den nu har tagit tag i situationen. Symtomatiskt är att Socialdemokraterna var så häpna över att det kom ett ganska radikalt förslag, nämligen ungdomspraktiken. I början var Socialdemokraterna starkt kritiska mot det. Nu har man ställt upp på det. Men kom inte och säg att det var Socialdemokraterna som gick i spetsen för att vi främst skulle bekämpa ungdomsarbetslösheten. När det gäller arbetsrätten skall jag deklarera att jag hör till dem som också har en modifierad syn på den. Jag tycker att man från fackligt håll överdriver möjligheterna att klara arbetena med en mycket långtgående arbetsrättslagstiftning. En sådan har vi haft, men den garanterade ju inte arbeten. Det enda som på sikt kan garantera arbeten är ett näringsklimat som gör att nya arbetstillfällen kommer till och att det finns arbeten som är säkra och trygga. Å andra sidan bör sägas att det på arbetsgivarhåll och även bland politiska företrädare här i kammaren finns de som tror att en massa jobb skulle skapas om man bara fick bort arbetsrätten. Det ligger mycket stora överdrifter i sådana påståenden. Låt oss ha en arbetsrättslagstiftning som hittar balanspunkten mellan trygghet och smidighet.
Herr talman! Om nu ungdomspraktiken har gett det goda resultat som Elver Jonsson tydligen vill åberopa, varför har man då inte i verkligheten levt upp till de mål som riksdagen har lagt fast? Jag återkommer till detta, för vi var överens i denna kammare om att målet skulle vara 103 000 Kan man då säga att det var varit ett bra instrument? Jag håller med om att vi kritiserade ungdomspraktiken när den infördes. Vi gjorde det ur aspekten att ungdomarna gjordes rättslösa. Denna kammare beslutade om en undantagslagstiftning som inte har skett sedan beslutet om Åkarpslagen. Detta vände vi oss emot. Vi kunde inte acceptera detta från socialdemokratisk sida. Vi accepterar fortfarande inte att våra ungdomar har gjorts rättslösa, utan vi tycker att de skall betraktas som alla andra anställda ute i det verkliga livet. Jag vill återkomma till frågan om utbildning och kompetens, för den hänger också samman med de arbetsmarknadspolitiska målen som här har lagts fast. Vi trodde att arbetsmarknadsutbildningen skulle ge 58 000 platser. Den har i stället gett 44 000 platser. Varför? Jo, därför att Elver Jonsson, de andra borgerliga partierna och Ny demokrati drev igenom en sänkning av ersättningsnivån till 65 % för arbetsmarknadsutbildning för dem som var yngre än 25 år. Där har vi resultatet som gör att vi inte kan nå upp till målet. Samtidigt pratar Elver Jonsson om hur viktigt det är med utbildning och att stärka sin kompetens. Men ni har ju själva handlat rakt emot detta. Jonsson ett lovtal i sitt inledningsanförande om hur viktig den är. Det ställer jag upp på. Jag håller fullt och fast med om hur viktig den offentliga sektorn är både för jämställdhetsprincipen och för kvinnorna. Men varför ställde ni er då inte bakom vårt förslag den 15 december om att inte skicka ut ytterligare 20 000, av vilka 99 % är tjejer, i arbetslöshet? Detta har vi återkommit till i vår motion. Westerbergs stora uttalande i somras om att man inte skulle öka arbetslösheten inom den offentliga sektorn förväntar jag mig att Elver Jonsson och Bengt Westerberg ställer upp på det förslag som vi har lagt.
Herr talman! Det är viktigt att påminna om att ungdomspraktiken inte skall vara någon ersättning för de riktiga jobb som snarast skall komma i fråga. Det är en sistahandsåtgärd och skall inte vara någon form av gratis arbetskraft. Tänk bort ungdomspraktiken, Johnny Ahlqvist och kära socialdemokrater, och vi hade haft en förskräcklig situation från socialpolitisk synpunkt. Det är angeläget att framhålla att nya riktiga jobb måste komma till. Det förutsätter ett positivt näringsklimat och sunda statsfinanser, som bl.a. kan möjliggöra låg ränta och dämpad inflation. Jag tackar för att det råder samstämmighet om den offentliga sektorns värden. Men så ställer Johnny Ahlqvist den retoriska frågan: Varför ställde ni inte upp på våra förslag? Ja, det görs oerhört mycket för att just komma ifrån den svåra situationen att det i en lågkonjunktur avskedas människor, t.ex. på sjukvårdsområdet. Där satsas pengar, vilket innebär att Arbetsmarknadsverket via länsarbetsnämnderna träffar avtal om kompetenshöjande insatser, som medför att man kan undanröja varsel och uppsägningar inom sjukvården. Vi tycker att det är angeläget att så sker. Men det är viktigt att man inte ''låser in'' en arbetsgrupp på för höga tal utan klarar strukturförändringen och en kompetenshöjning. På den punkten känner jag att arbetsmarknadsutskottet och riksdagen är nog så överens.

Herr talman! Hans Andersson undrade vart den rekordhöga arbetslösheten hade tagit vägen i mitt anförande. Men jag påtalade den och framhöll att den från liberala utgångspunkter är helt oacceptabel. Vi kan också konstatera att inte bara Sverige känner av arbetslösheten. Danmark har i decennier haft tvåsiffriga öppna arbetslöshetstal. Norge, där man brukar vara lika duktig som vi i Sverige på att ha en låg arbetslöshet, hänger oss i hälarna när det gäller den öppna arbetslösheten -- för att inte tala om våra stackars finska vänner som har uppemot 20 % öppen arbetslöshet och där den vinnande presidentkandidaten uttalade att Sverige för en arbetsmarknadspolitik som man gärna borde ta till i Finland för att klara situationen. Vi kan konstatera att det finns ett helt batteri med insatser, och jag tycker, Hans Andersson, att vi med den minskande arbetslöshet som nu avtecknas vid horisonten är på väg i rätt riktning. Det gäller att backa upp dessa insatser och ge dem genomslag med full kraft. Hans Andersson frågade, också det retoriskt, varför ROT-verksamheten inte får genomslag. Jag tror att det beror på det som arbetsmarknadsministern nämnde. Så länge vi ställer nya pengar i utsikt, avvaktar man alldeles för länge. Det är oerhört gynnsamt att man i kommunerna gör de upprustningar som vi alla önskar, men vi skall vara försiktiga med att avisera nya medel. Det har en förlamande inverkan på igångsättandet.

Herr talman! Det må Hans Andersson tycka. Men om Hans Andersson läser igenom mitt anförande i lugn och ro, kommer nog också han fram till att det finns sådant som en vänsterpartist kan ställa sig bakom. Hans Andersson påstod att det skulle ske en allmän avreglering av arbetsrätten, men det är inte sant. Den modifierade förändring som skedde vid årsskiftet efter ett riksdagsbeslut har många arbetsrättsspecialister sagt var ytterst marginell. Det handlar inte om att skrota arbetsrätten utan om att justera den och göra den hanterlig för båda parter. Jag tycker att Hans Andersson skall erinra sig sitt eget uttalande i sitt huvudanförande, då han med statsmannapatos sade att det inte är lätt att komma åt arbetslösheten. Om den insikten torde vi vara överens. Därför krävs det ett gemensamt parlamentariskt ansvarstagande för en svår situation. Men en klar ljusning är i sikte.

Herr talman! Det råder inget tvivel om att arbetslösheten är ett av våra största problem i dag. Debatten här i kammaren visar också att det råder en bred samstämmighet om vikten av att få fler människor i arbete. Frågan är inte om utan hur vi på bästa sätt skall klara av den gigantiska uppgiften att få bortemot en halv miljon människor i riktiga jobb. Regeringen slår i finansplanen fast detta som ett av de centrala målen fram till slutet av 1990-talet. För att nå delmålet en halverad arbetslöshet fram till 1998 krävs en hög, ja t.o.m. mycket hög och stabil utveckling. Förutsättningarna för detta har skapats: skattereformen, den förändrade företagsbeskattningen, förbättrade villkor för småföretagande, avskaffande av offentliga monopol, satsningar på forskning och utbildning samt århundradets största satsning på infrastruktur. Alla dessa insatser är var och en på sitt sätt investeringar som utgör en god grund för framtiden nu när konjunkturen har vänt. Kds har varit med i den process som har lett fram till förverkligandet av dessa förutsättningar. En av de viktigaste enskilda faktorerna för en förbättrad sysselsättning är att investeringarna ökar. Bruttoinvesteringarna i näringslivet är nu på väg uppåt och beräknas öka med närmare 9 % under 1994. En viktig förutsättning för att varaktigt få upp investeringarna på en högre nivå är att räntorna kan hållas nere. Av den anledningen är det av största vikt att regeringens saneringsprogram fullföljs. Räntenedgången under det senaste året innebär en stimulans av ekonomin med ca 55-60 miljarder under den kommande tvåårsperioden. De här sambanden känner OECD väl till. I den senaste rapporten, som kom häromdagen, fick vi veta att vårt saneringsprogram trots detta borde ha varit dubbelt så kraftfullt, dvs. borde ha uppgått till Herr talman! Om förslagen i socialdemokraternas ekonomiska motion genomförs riskerar vi med stor sannolikhet att få en motsatt effekt, vi får i stället höjda räntor. Även om man nu plötsligt släppt kravet på en ofinansierad momssänkning lämnar man ifrån sig ett förslag som innebär en ytterligare underbalansering av statens budget och dessutom ytterligare ofinansierade utgifter för andra delar av den offentliga sektorn. Ekonomer från IMU och OECD dömer ut denna form av expansiv finanspolitik som oansvarig redan när budgetunderskottet bara är 3-4 % av BNP. Vårt budgetunderskott är ca 13 % av BNP! De jobb socialdemokraterna anser sig skapa kommer nästan uteslutande i den offentliga sektorn. Samtidigt kritiserar man regeringen för att de offentliga utgifternas andel av BNP vuxit till över 70 %. Min fråga till Johnny Ahlqvist blir: Var finns logiken i detta? Vidare vill socialdemokraterna finansiera sina förslag med tämligen omfattande skattehöjningar. Bl.a. vill man återinföra dubbelbeskattningen på aktieutdelningar, dvs. placera Sverige i den exklusiva, men föga smickrande, lilla grupp som beskattar avkastningen på kapital som satsas i företag hårdare än avkastningen på passivt banksparande. Såvitt jag har förstått är alla ansvarsmedvetna ekonomer överens om att just aktiutdelningar är det mest riskvilliga kapital som vi har ute i näringslivet. Johnny Ahlqvist! Om ni nu vill dubbelbeskatta kapitalinkomster, vore det då inte bättre att lägga dubbel skatt på bankräntor i stället? Slutsatsen av era förslag blir att ni vill skapa nya jobb i den offentliga sektorn men på den privata sektorns bekostnad. Det anser vi kristdemokrater helt ohållbart. Herr talman! De nya jobben måste komma i den privata sektorn. Med världens högsta skattetryck och enorma underskott i de offentliga finanserna finns inga hokus-pokus-metoder som möjliggör något annat på sikt. Under perioden 1971--1992 minskade sysselsättningen i den privata sektorn med nära 6 % Samtidigt ökade sysselsättningen i den offentliga sektorn i Sverige med mer än 13 %. Det som vi nu ser är hur ohållbar denna utveckling i verkligheten är. Från kds har vi länge betonat småföretagens betydelse för de nya jobben. Glädjande nog delar allt fler den uppfattningen. Under de senaste tio åren har 7 av 10 nya jobb i näringslivet skapats i företag med mindre än 200 anställda. Regeringen har tagit flera beslut som underlättar utvecklingen för småföretagen. Med tanke på kapitalets stora rörlighet över gränserna likaväl som med tanke på såväl företagens som företagarnas rörlighet måste vi vara medvetna om att försämrade villkor för företagande i Sverige nu snabbare än någonsin tidigare i vår historia kan få påtagligt negativa konsekvenser för sysselsättningen i Sverige. I stället är det av största vikt att vi fortsätter på den av regeringen inslagna vägen och ser till att vidmakthålla och skapa konkurrenskraftiga villkor för företagande i Sverige. Från kds ser vi särskilt fram emot att några av Innovationsutredningens förslag blir verklighet. Att patent och innovationer som annars riskerar att exporteras till andra länder verkligen stannar i Sverige är en sådan viktig åtgärd. Exempelvis skulle royalty på patenterade uppfinningar kunna vara skattefri under ett par år för att höja innovationstakten och underlätta kommersialiseringen av många uppfinnares möda och påhittighet i Sverige. Men ett förbättrat företagsklimat handlar inte bara om regeländringar och skattesatser. Minst lika viktigt är att den allmänna synen på företagande och företagare är positiv. Socialdemokraterna säger att man gillar företag, stora men nu också små. Men hur är det med företagaren? Det finns inget företag som inte börjat med ett stenhårt arbete av någon eller några med en idé om en produkt, en konstruktion eller en affärsidé. Nej, företagaren/uppfinnaren är inte särskilt populär i socialdemokraternas Sverige. Jag vågar det påståendet. Socialdemokraternas inställning är ungefär lika logisk som att påstå att man gillar tennis men inte tennisspelare. De tusentals seriösa företagare vi har i Sverige måste få bli något av nationens hjältar. Skulle Sverige vinna OS-guld i ishockey i Lillehammer, försäkrar jag att både Carl Bildt och Ingvar Carlsson skulle stå i gratulanternas kö. Herr talman! Är det inte på tiden att politiker på alla nivåer ställer sig i kö för att gratulera företagare som lyckas dra hem nya order och skapa förutsättningar för nya jobb? Det gäller både kommunalt och på riksplanet. Ungdomsarbetslösheten och långtidsarbetslösheten måste angripas på bred front. Vi får inte vara rädda för nya grepp. Olika sätt att främja tillväxten av jobb finns, t.ex. inom tjänstesektorn, och de måste prövas förutsättningslöst. Från kds har vi föreslagit en särskild u-skattsedel, som skulle ge ungdomar upp till 25 år en möjlighet att starta eget och sälja hushållstjänster momsfritt och med kraftigt reducerade arbetsgivaravgifter. Vi tror att det ur statsfinansiell synpunkt skulle vara ett effektivare system än det förslag som lämnats i utredningen om tjänstebeskattningen om rätt till avdrag för hushållstjänster i inkomstslaget tjänst. Reaktionen på vårt förslag om u-skattesedel har blivit ett föraktfullt tal om att kds vill ha tillbaka ''pigsamhället''. Det handlar inte om det. Det handlar om att ge ungdomar en chans till arbete och till att ta vara på sig själva och att stärka deras kreativitet och självförtroende. I Växjö ordnade kommunen sommaren 1993 så att arbetslösa skolungdomar och studenter fick jobba just inom denna sektor. Det gick till så att den som ville ha hjälp t.ex. med gräsklippning, städning, rensning av jordgubbsland, vindsstädning osv. ringde en förmedlingscentral. Det kostade beställaren 100 kr för sex timmars jobb, och den unge fick 100 kr för att arbeta sex timmar. Kommunen stod som arbetsgivare och gick emellan och betalade avgifterna. Resultatet? Under de cirka två månaderna utförde ca 350 ungdomar ungefär 1 450 dagsverken. Gissa om man var belåten! Det finns inom denna sektor ett behov genom vilket vi politiker kan skapa möjligheter för arbetslösa ungdomar till meningsfullt arbete. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att den här debatten visar att vi ser olika vägar att få fram de nya jobb som kan ta oss ur det slöseri som den förödande arbetslösheten med alla dess sociala konsekvenser innebär. Ändå måste målsättningen vara att hitta breda politiska lösningar. Med ca 600 000 arbetslösa är det en absolut nödvändighet.

Herr talman! Jag tror att det blir mycket svårt att hitta några breda lösningar med kds. I vårt budgetalternativ har vi lagt fram förslag som innebär att statens finanser stärks på ett betydligt bättre sätt än genom regeringens förslag. Skall man ta alla utfästelser om skattesänkningar och mindre socialavgifter som Harald Bergström tog upp i debatten på allvar lär nog det statsfinansiella läget bli betydligt sämre än det redan är. Jag tror inte att det går att hitta några breda lösningar där. Jag tycker också att vi skall gratulera de företag som tar hem order och skapar arbetstillfällen. Men vi skall inte heller glömma bort alla de människor som arbetar på företagen, Harald Bergström. Det enda budskap Harald Bergström har haft till dessa människor är att försämra trygghetssystemen och göra det lättare för företagen att gallra ut dem. Det är det budskap som vi fått från kds och Harald När det sedan gäller vår motion och var vi vill skapa nya arbetstillfällen tror jag inte att det finns någon överväldigande majoritet för att det blir inom den offentliga sektorn. Vi har sagt att rekryteringsstödet är ett av de viktigaste instrumenten för att få fasta arbetstillfällen. Det används i störst utsträckning inom den privata sektorn. Det är oerhört viktigt att vi slår vakt om ungdomarna. Om man läser kds ungdomsförbunds förslag till hur vi skall lösa arbetslösheten för ungdomarna i framtiden skall det vara ett frivilligt arbete där det inte skall utgå någon lön över huvud taget. Är det så Harald Bergström tycker att vi skall lösa ungdomsarbetslösheten? Då tycker jag att ni skall gå ut och redovisa för ungdomarna att de inte skall ha någon lön alls.
Herr talman! Johnny Ahlqvist säger att vi vill ha skattesänkningar. Ja, jag skulle gärna önska skattesänkningar. Men den momssänkning som ni har föreslagit, Johnny Ahlqvist, vad är det för något om inte en skattesänkning? Ni har ju tvingats släppa det kravet nu. Det ledde rätt i fördärvet. Tala inte om skattesänkningar när ni föreslår ökningar själva! Johnny Ahlqvist säger att vi glömmer bort de arbetande i företagen och att vi kds:are skulle vilja försämra trygghetssystemen och gallra ut genom förändringar av arbetsrättsliga lagar. Det handlar om att stärka företagens möjligheter att behålla de arbetande, inte om att gallra ut och försämra. Det handlar om att ge möjligheter för företagen att stärka sina positioner. Det handlar också om att göra detta på ett sunt sätt. De förändringar i arbetsrätten som är genomförda ger möjligheter för bl.a. de små företagen att genomföra detta på ett vettigt sätt. När det gäller ungdomar och offentligt stöd handlar det inte om att ge dem stöd. Det handlar om att sätta i gång dem och ge dem möjligheter att starta. Det handlar inte om att stoppa upp det hela. Kdu:s förslag om oavlönat frivilligarbete har jag aldrig sett. Jag kan inte förstå var Johnny Ahlqvist har läst det någonstans. Kdu har frågat ungdomar om de är villiga att få något lägre lön och i stället få jobb. Då fick de respons, Johnny Ahlqvist. Det är viktigare för ungdomarna att jobba än att få en mycket hög lön. Det är precis vad Växjöexperimentet också visar. Man fick mycket god respons på detta. Det har talats om pigsektorn här. Att kunna få hemarbetet bra utfört är en av de viktigare bitarna i vår välfärd. Socialdemokraterna har glömt detta. Alla skall ut och jobba. Vad har det medfört? Det har bl.a. medfört bekymmer för familjerna.
Herr talman! Om jag skulle utveckla vad jag känner för pigsystemet skulle det ta de två minuter som jag har till förfogande i min replik. Jag tycker inte att vi skall bygga ett samhälle där människor skall tvingas att göra jobb åt andra som råkar ha en god ekonomi och ett kapital. Det finns människor som är utslagna och kanske blir tvungna att ta dessa arbeten. Om det är detta kds propagerar för tycker jag att ni skall redovisa det öppet. När det gäller skatterna för småföretagare vill jag för tredje gången i den här debatten -- om det inte är fjärde gången -- upprepa vad som står i vår motion. Vi vill sänka skatten för småföretagare och låginkomsttagare. Regeringens förslag innebär höjda skatter för låginkomsttagare och småföretagare. Det förslaget står väl Harald Bergström bakom. Han ingår ju i regeringsunderlaget. När det gäller de offentliga utgifterna lägger ni ju fram konkreta förslag genom ert vårdnadsbidrag. Det innebär att man ökar kostnaderna för staten. Då minskar man möjligheten att klara statsskulden. Vi har lagt fram ett förslag som kommer att diskuteras i morgon av dem som diskuterar finansfrågorna. Det förslaget innebär att vi stärker budgetsaldot betydligt mer än vad regeringens förslag gör. Jag har inte hört att Harald Bergström ens i sitt inledningsanförande tog upp något om arbetsmarknadspolitiken. Det är den vi är här för att diskutera i dag. Men jag förstår att Harald Bergström inte vill beröra det ämnet. Den arbetsmarknadspolitik som har bedrivits sedan 1991 är inte värd namnet arbetsmarknadspolitik.
Herr talman! Johnny Ahlqvist sade att vi tvingar ut människor att jobba åt andra. Såvitt jag har förstått utför väldigt många ett jobb på sin arbetsplats som är precis likadant som det man gör hemma. Man städar, lagar mat, syr kläder och gör en hel massa saker som man gör hemma också. Vi vill skapa en frivillig möjlighet för ungdomar att litet lättare komma in i den här sektorn. Vi vill göra den vit i stället för svart. Vi vill sänka skatterna för att ge möjligheter till jobb. Johnny Ahlqvists och Socialdemokraternas förslag är att höja skatter. Vi har verkligen konkreta förslag när det gäller vårdnadsbidraget för att ge valfrihet för familjerna. Vi har bedövande många undersökningar som visar att socialdemokratiska kvinnor väldigt gärna vill sköta sitt hem om de ges en möjlighet till det. Vårdnadsbidraget är en liten början på detta. Det är också en valfrihetsreform och en rättvisereform. Det är så jag ser det. Om jag inte har talat om arbetsmarknadspolitik undrar jag hur Johnny Ahlqvist definierar det begreppet. Det måtte vara ett mycket litet begrepp som bara inrymmer arbetslöshetsåtgärder.

Herr talman! Det är riktigt att det skapades många småföretag under 80-talet, Hans Andersson. Jag är mycket väl medveten om att den nedgång vi har haft när det gäller antalet arbetande i vårt samhälle har skett med de trygghetslagar som finns. Men jag är också medveten om att när det gäller att återanställa och få in nytt folk i arbete bromsar de arbetsrättsliga lagar vi har nu. Det nämnde inte Det vill inte Hans Andersson ta med i bilden. Så till frågan om trygghetssystemen. Ja, det är riktigt att det är en verklig vånda att t.ex. behöva sänka a-kassan till 80 %. Men vad har vi att välja på? Vi måste skära i utgifter för staten över hela linjen. Från OECD säger man att besparingsprogrammet borde ha varit dubbelt så stort. Jag har aldrig hört eller förstått att det talas om 16 kr i timmen för ungdomar. Tanken har varit att de skulle få arbeta fritt och göra sin egen lönesättning. Där vill vi inte ha den socialistiska tanken om att det skall sättas löner, varken från fackföreningarna eller från statsmakternas sida. Ungdomarna skall få pröva sig fram själva och ta ut vad de är värda på den marknad som då bildas. Det är en fråga om frihet. Det är inte fråga om att öka ojämlikheterna -- ungdomarna vill ju detta. Vi har sett det. Vi vet det. Det är bara fråga om att skapa möjligheterna för dem, och det är det jag vill. Om sedan politiken är ärkekonservativ eller inte bryr jag mig inte om, Hans Andersson. För mig gäller frågan att ge ungdomar och arbetslösa möjlighet att jobba.

Herr talman! Vill man missförstå och misskreditera så gör man det. Jag nämnde att Växjö kommun hade gjort ett experiment med 100 kr i lön för 6 timmars arbete. Det är inte det vi talar om. Det är ett exempel som visar på intresset för denna sektor. 350 ungdomar ställde upp på det. I vårt förslag är det inte fråga om att varken kommunen eller någon annan skall sätta lönen, utan det skall ungdomarna själva göra. Vi ville skapa förutsättningen för att de skulle få chansen, men det kallar Hans Andersson reaktionärt. Hans Andersson säger att småföretagen är värda respekt. Ja, det är de verkligen. Men de har sannerligen inte fått mycket del av den respekten. Hur tar den sig uttryck? Jag har inte förstått att Hans Andersson har visat respekt. Han har i stället gnällt på dem, velat beskatta dem och försökt hacka på dem. Att tillhöra ''svansen'' när det gäller att gratulera är en fråga om att visa uppskattning. Jag förstår att detta slags psykologi är okänd i den värld som Hans

Herr talman! Jag noterar att Harald Bergström har gjort en uppvisning i reaktionär politik som leder till en omåttlig mängd orättvisor i samhället. Den ligger långt ifrån det ideal som bibeln uttrycker i termen ''Bären varandras bördor''. Den stämmer närmare med det jag menar med kristen etik i politiken. Herr talman! Det är med stor besvikelse jag noterar att arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund har avvikit. Han har gästspelat en kort stund. Jag hade laddat upp med ett stort antal frågor, men sin vana trogen lämnar Börje Hörnlund debatten väldigt tidigt. Jag tycker att det är en upprörande nonchanlans mot kammaren. Det här är en viktig arbetsmarknadspolitisk debatt -- kanske den viktigaste debatt vi för i dag. Människor förväntar sig att vi skall föra den. Börje Hörnlund har läst ur den svarta boken om 80 talet, och den föreläsningen har vi lyssnat till många gånger. Han har inte talat om att 80-talet präglades av full sysselsättning och att 80-talet innebar att 450 000 nya jobb kom till. Han har inte talat om att det var den socialdemokratiska regeringen som tog initiativen till att få ned inflationen. De borgerliga använder allt emellanåt den skrytvals som säger att de har klarat inflationsproblemet. Nu säger Börje Hörnlund att det inte är lätt att bekämpa arbetslösheten med en sargad ekonomi. Men vem har sargat ekonomin? Vem är det som har styrt under 90-talet och raserat ekonomin? Till följd av den ekonomin försvann kunderna för de företag som bildades under 80-talet. Har man inga kunder kan man inte sälja, och då kan man inte tillverka. Då går man i konkurs. Av den anledningen har vi haft 10 000-tals konkurser under 90-talet. Sysselsättningsgraden har sjunkit dramatiskt. Många 100 000-tals människor står utanför arbetsmarknaden. Det blir mer och mer meningsfullt att diskutera dessa frågor utifrån sysselsättningsgrad och inte utifrån arbetslöshetstal, men arbetslöshetstalen är också skrämmande. AMS har fått mycket pengar för att bemästra denna situation. Men vad hjälper det att AMS har mycket pengar om den ekonomiska politiken raserar grundvalen för en sund samhällsekonomi och en sund arbetsmarknadspolitik? Den ekonomiska politiken har medverkat till att öka arbetslösheten. Någon tecknade bilden av en person som sitter i en eka som har gått läck. Läckan växer, men personen i ekan försöker bemästra det enbart genom att skaffa sig ett större öskar och gör ingenting för att täppa till läckan. Det är en ganska bra bild av ekonomisk politik och arbetsmarknadspolitik av borgerligt märke. Socialdemokraterna föreslår aktiva åtgärder för att öka antalet arbetstillfällen och minska kostnaderna för arbetslösheten. Regeringen förhåller sig passiv. Nu förhindrar den till råga på allt AMS från att använda sina pengar på effektivast möjliga sätt. Det var på detta område jag hade viktiga frågor till arbetsmarknadsministern. Den 19 november i fjol skrev AMS -- det var styrelsen för AMS som stod bakom -- en framställan till regeringen om att få använda beräknat överskott till att stimulera byggverksamheten i ROT-projekt av olika slag. Den 15 december i fjol hade vi en debatt om detta. Jag ställde frågor till arbetsmarknadsministern, men han försvann också då ur kammaren. Han har inte svarat AMS. Vi väckte en interpellation och hade interpellationsdebatt den 27 januari. Vi fick inga besked. Jag hörde i Ekot häromdagen att Börje Hörnlund hade uppträtt för kommunpolitiker av centermärke nere i Malmö och sagt att han nu var beredd att inleda förhandlingar med oppositionen om detta. Det är så dags! Börje Hörnlund har uppträtt i kammaren i dag, men han har inte givit några besked på den punkten. Riksdagen har för övrigt ingen anledning att vänta på besked från regeringens sida längre. Riksdagen bör ta initiativet självt, och vi har lagt fram förslag om det i arbetsmarknadsutskottet. Efter dagens debatt utgår jag ifrån att det finns en majoritet i riksdagen som är beredd att ta de initiativ som behövs för att AMS äntligen skall kunna få använda de pengar som finns för att stimulera sysselsättningen i ROT-projekt. Jag hade många andra frågor till Börje Hörnlund, men han är alltså inte här. Vi har väl alla under den gångna veckan varit ute på fältet och mött människor. Jag var i Malå. Jag blev påmind om avsaknaden av näringspolitik. Regeringen har dragit sig ifrån ansvaret för gruvprospektering, och det hotar gruvnäringen, som är en viktig del av våra näringar i skogslänen. Man sade till mig att man vill bygga ut utbildningsvikariaten i kommunen men att man nu har upptäckt att regeringen har satt ett tak för utbildningsvikariaten och att det därför inte går. Det finns pengar hos AMS, men man är genom sådana här restriktioner från regeringens sida förhindrad att använda pengarna på vettigaste sätt. Vem är beredd att här i kammaren svara i Börje
Herr talman! Georg Andersson faller in i Hans Anderssons tal om reaktionär politik och säger att kds skapar ojämlikhet och orättvisor genom sina förslag när det gäller ungdomsarbete. Så kommer det förrädiska tal som Socialdemokraterna nu har lärt sig. De har lärt sig ett Bibelord: Bären varandras bördor. Är då det enda sättet att bära varandras bördor att genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder ge ungdomar pengar? Jag menar att det är riktigare och ett mycket större mått av förvaltarskap att ungdomarna får ta fatt i sin egen situation, att de får möjlighet att göra något av sin situation. Ge dem, t.ex. genom vårt förslag om en u-skattsedel, en möjlighet att bli små entreprenörer inom sektorn hushållstjänster. Det är tanken bakom vårt förslag. Det är viktigare, Georg Andersson, att lära sig förvalta sitt eget kapital än att bära varandras bördor genom bidrag. Dessutom är detta frivilligt. Vi ger dem en möjlighet, men vi vill inte tvinga någon.
Herr talman! Begreppet ''bären varandras bördor'' har jag inte lärt mig av något bibelstudium med Harald Bergström. Det är ett tema, ett motto, som jag har lärt mig väldigt mycket tidigare än jag lärde känna Harald Bergström. Det handlar inte enbart om pigdebatten -- den är marginell i det sammanhanget -- utan det handlar om hela den ekonomiska politiken. Kds står bakom den orättvisa ekonomiska politik som innebär att ett fåtal välbeställda kan tillskansa sig stora skatteförmåner, medan arbetslösa och sjuka tvingas konstatera att ersättningen minskar och medan vi ute i samhället ser sjukhuskorridorer fyllda med sjuksängar. Sedan prisar man det faktum att landstingen nu rationaliserar -- de tvingas till det av ekonomiska skäl. Vi har motionerat om att staten skall hjälpa kommunerna att i den här situationen behålla människor i sysselsättning inom vård och omsorg i kommuner och landsting. Frågan är: Hur ställer sig kds till det förslaget? Ni avvisade det i höstas. Vi återkommer nu, och ni får en ny chans. Är det inte i linje med en strävan mot en rättfärdig politik och att bära varandras bördor att göra det yttersta för att förbättra situationen för sjuka och arbetslösa och inte sprätta ut miljarder till de mest välbeställda?
Herr talman! Också jag lärde mig det här bibelordet bra långt innan jag lärde känna Georg Andersson -- om jag ens känner Georg Andersson. Georg Andersson talar om att tillskansa sig fördelar, utnyttja möjligheterna och att de rika skor sig på de fattigas bekostnad. Georg Andersson, vi har aldrig någonsin varit med om en sådan kapitalöverföring till de rika som den under 80 talet, med den inflation vi hade då. Vi har aldrig någonsin tidigare varit med om det, så tala inte om att tillskansa sig fördelar. På 80-talet gavs verkligen möjligheterna att göra det. Landstingen tvingas rationalisera, kommunerna likaledes. Ja, de gör det. Vi levde över våra tillgångar, och ett sätt att ta ansvar för sig själv och för sin situation är att betala de skulder vi har dragit på oss. Vi drog på oss skulder, och vi måste nu dra ner, bromsa ner litet. Genom de företagna skatteförändringarna, de företagna företagsvänliga operationerna, kommer tillväxten att hjälpa oss, om vi kan bromsa ner just utgiftsökningar och spara in där det går. Landstingen tvingas då till rationaliseringar. Anders G Högmark nämnde att det var en mikroskopisk sannolikhet att Socialdemokraterna skulle få makten till hösten efter valet. Om den mikroskopiska sannolikheten blir verklighet, kommer vi att få uppleva att besparingarna fortsätter. Det finns ingen annan väg att gå än den. Det är också ett sätt att bära varandras bördor. Det kan vara lika obehagligt som det är för en nyopererad på ett sjukhus att tvingas stiga upp mycket snabbt efter operationen, även om det gör ont. Men det är ändå för patientens bästa.
Herr talman! Det är ett mycket märkligt resonemang som Harald Bergström för, virrigt, osammanhängande och reaktionärt. En sak kan jag försäkra Harald Bergström. Om vi kommer tillbaka till makten, kommer vi att föra en politik som är präglad av större rättvisa än vad nuvarande politik är. Den fullständiga rättvisan uppnår vi inte, men vi kommer att sträva mot rättvisa. Den nuvarande regeringen har släppt det målet och strävar i en helt annan riktning. Harald Bergström säger att man inte medvetet har överfört till de rika. Jag vill uppmana Harald Bergström att besinna vad han säger, att försöka analysera den politik som regeringen för. Den innebär ju att rika gynnas genom skattelättnader. De som har kunnat placera pengar i aktier får sin utdelning skattefritt, och skatten på kapital sänks. Ni bryter upp skattereformen, som hade som grundbult att skatt på arbete och kapital skulle likställas. Nu frångår ni det, till förmån för kapitalet, som får skattelättnader, medan arbetet belastas hårdare. Vi måste betala våra skulder, självklart, men vi skall göra det solidariskt och bära varandras bördor solidariskt. Harald Bergström säger till de sjuka: Ni måste förstå att landet är fattigt och att ni därför får lov att ligga i korridoren. Ni måste förstå att landet är fattigt, så ni kan inte ligga här så länge som ni egentligen behöver, utan ni får stiga upp tidigare och gå hem. På detta sätt stimulerar man till en ökad arbetslöshet, som i sig medverkar till djup orättvisa i samhället. Det är skandal, och det rimmar väldigt illa med det högstämda talet om kristen etik.
Herr talman! Georg Andersson får ursäkta om jag nu lämnar teologins höjder och kommer ner till teorin och kanske rent av praktiken. Georg Andersson utfärdar här löften om att Socialdemokraterna i regeringsställning skall eftersträva större rättvisa, och det skulle då vara intressant att veta om det är en återgång till 1980 talets politik som Georg Andersson alldeles nyss berömde. Är det spekulationsekonomin vi i så fall får tillbaka, eller är det den låneekonomi som blev helt ohållbar? Blir det fråga om en situation då investeringarna ånyo försvinner ur landet, eller kan ni komma att ge er ut på valutaäventyrligheter liknande dem före skattereformen, som gjorde att hela ekonomin kom i olag? Sedan slutade det med att Georg Andersson och Ingvar Carlsson föreslog ett stoppaket som gjorde att regeringen föll. Är det den politiken som nu förordas än en gång? Jag är i så fall direkt motståndare till den typen av rättvisa. Men om vi kan ena oss om en politik där företagandets villkor ändå ges sådana sunda dimensioner att det blir intressant att investera i Sverige, att nya arbetsplatser skapas och att vi får en tillväxt som gör att den sociala omsorgen, som jag tror att det finns en stark majoritet för i denna kammare, faktiskt går att upprätthålla -- ja, då ställer jag mig mer optimistisk till att vi med olika regeringar framöver skall kunna hävda ett välfärdssamhälle. Jag har i mina inlägg sagt att detta är oerhört angeläget, och jag hoppas att både regering och riksdag vill medverka till det.
Herr talman! Har Elver Jonsson svårt att förstå vad som menas med rättvisa? Vi har väckt en omfattande motion om den ekonomiska politiken. Den har diskuterats ganska flitigt i massmedierna, och vi har presenterat viktiga delar av den här i dag. Det blir också en ekonomisk debatt i morgon. Jag rekommenderar er att lyssna till den. Vi kräver en hårdare beskattning av kapital och en lägre beskattning av de sämst ställda. Det är en del av rättvisepaketet. Under 80-talet skedde stora investeringar. Antalet sysselsatta ökade med 450 000. Det var inget dåligt resultat. Men 80-talet medförde också vissa bekymmer, stora bekymmer. Vi fick ingen hjälp av Folkpartiet att lösa de problemen. Vi fick hjälp att genomföra en skattereform, men den har ni sprungit ifrån på de viktiga punkter som gäller balansen mellan beskattning av arbete och kapital. För detta är vi djupt besvikna på Folkpartiet. När det gäller spekulationen, som iscensattes av marknaden, stod inte Folkpartiet på barrikaderna och försökte hindra den. När vi försökte kyla ned ekonomin med momshöjning och investeringsavgifter i storstadsområdena fick vi ingen hjälp av Folkpartiet. Så inte vet jag varför Elver Jonsson tar upp den debatten. Det är ju rena bumerangen för Folkpartiet att aktualisera den frågan. Ni ville ju gå snabbare fram med valutaavregleringen och de fria marknadskrafterna. Nu kör ni på det spåret, och det har visat sig vilka svårigheter ni skapar. Det blir ingen tillväxt med den politiken. 90-talet har ju hittills haft en ständig nedgång av bruttonationalprodukten. Därmed har vi allihop blivit fattigare, och arbetslösheten bidrar till att ytterligare öka fattigdomen i samhället.
Herr talman! Det stämmer att 90-talet haft en nedgång, som Georg Andersson sade. Den startade med den socialdemokratiska regeringen under 1990 och större delen av 1991. Det var då arbetslösheten sköt fart. Det var då arbetsplatserna blev färre, varslen ökade och konkurserna mångfaldigades. Det har fortsatt in i denna regeringsperiod. Det sade jag i mitt huvudanförande. Först under de senaste veckorna har den trenden sett ut att kunna brytas. Georg Andersson sade att en ökning av sysselsättningen skedde. Ja, men det var naturligtvis inom den icke konkurrensutsatta sektorn sedan investeringarna försvann, och det skedde i hög grad med lånade pengar och en hel del spekulation. Georg Andersson sade att de inte fick mycket hjälp. Men visst fick de det! Utan Folkpartiet hade det inte blivit någon skattereform. Problemet var att Socialdemokraterna genomförde en valutareform långt tidigare, och den ställde till trassel. Energiuppgörelsen blev möjlig tack vare att Folkpartiet tillsammans med Centern gjorde upp med Socialdemokraterna, och vi fick en näst intill enig riksdag i frågan om en ny jordbrukspolitik. Så säg inte att Folkpartiet inte var med i oppositionsställning! Nu vill Georg Andersson göra gällande att det var marknaden som åstadkom spekulationsekonomin. Vad gjorde då regeringen? Problemet var att Socialdemokraternas innersta krets hade att göra med den marknaden. Försäkringspengar skingrades, och denna låne och spekulationskarusell fick hålla på. Jag vill bara säga något kort om motionen och dess förslag till satsningar. Ett av problemen är att det är svårt att veta om det blir så många jobb. Villkoret är ju att andra aktörer också går in: kommuner, statliga verk, osv. Vi vet inte hur mycket det ger. Därför måste siffrorna starkt ifrågasättas. Men om vi på sunda premisser kan åstadkomma insatser som ger fler människor arbete är det viktigt att riksdagen ställer upp. På den punkten tycker jag att alla som är verksamma i denna kammare skall ha en hög beredskap.
Herr talman! Jag uppfattar det så att Elver Jonsson kände sig litet träffad och sårad av min kritik. Det är bara att konstatera att den träffade någorlunda rätt. Den borgerliga regeringen förlitar sig på och skryter över att exportindustrin går så bra nu. Men det är huvudsakligen på grund av ett misslyckande. I ett ögonblick av klarsyn sade ju Carl Bildt att ett misslyckande är ett misslyckande, och ett sådant var det när man inte kunde behålla kronkursen. Det var den kraftigaste devalvering som har skett i modern tid, och på den bygger man nu sin ekonomiska framgång. I mina trakter ser jag att sågverksindustrin går jättebra. De klyver timret i rasande takt och skickar det utomlands till goda priser. Jag ser på detta med stor skräck. Det innebär ju att vi nu inte förädlar råvarorna i Sverige. Vi skapar inte särskilt mycket ny sysselsättning utan bara tillfällig sysselsättning inom den exportindustrin. Vi skickar råvaror, precis som ett u-land. Detta innebär ganska många problem, som jag tycker att det vore viktigt att gemensamt analysera. Jonsson att det nu har vänt. Det är ju sådana rapporter vi får allt emellanåt i massmedierna: att arbetslösheten nu minskar. Det senaste var att antalet öppet arbetslösa har minskat med 11 000 i januari. Men samtidigt har det skett en ökning av arbetsmarknadspolitiska åtgärder med 21 000 platser. Så antalet riktiga jobb har inte ökat, tvärtom. Samtidigt har dessutom antalet deltidsarbetslösa ökat med 32 000 i förhållande till situationen i fjol, vilket ingen har talat om i dag. Situationen är alltså inte särskilt ljus, även om man kan trösta sig med att exportindustrin går bra.

Herr talman! Enligt min mening har politiken de senaste 15-20 åren handlat om att omfördela makt och pengar i Sverige, från dem som inte har till dem som har. Självfallet kan man inte i ett valprogram eller i en politisk debatt formulera sig på det sättet. Man säger alltid, nästan oavsett vilka åtgärder man föreslår, att det handlar om att rädda jobben, skapa sysselsättning osv. Men det praktiska resultatet blir ofta det motsatta. Jag tänkte ägna några ord åt regionalpolitiken, även om vi snart, inom en månad eller så, kommer tillbaka till den debatten. Arbetslösheten är ju också ett regionalt problem. När arbetslösheten i landet är låg, är vi i Norrbottens län vana vid att ha en 3-4 gånger så hög arbetslöshet i de sämsta kommunerna. Den siffran har gått ned, så nu har vi bara dubbelt så hög arbetslöshet som i övriga landet. Så ser det ut i de flesta industriländer. Om vi reser runt i Europa eller i andra länder ser vi hur den oreglerade marknadsekonomin fungerar. Det är inte bara klyftorna mellan klasser, mellan rika och fattiga och mellan män och kvinnor som är tydliga, utan även klyftorna mellan olika regioner. Tidigare livskraftiga industriregioner ligger öde. Folk som bor kvar lever ofta i maktlöshet, misär och hög arbetslöshet. Inte så sällan frodas alkoholmissbruk och kriminalitet. Den verkligt höga andelen av arbetslösheten finns i de regioner som hamnat på efterkälken. Självfallet finns också regioner som sjuder av aktivitet och som har en någorlunda fungerande ekonomi, även om det finns klyftor och arbetslöshet även där. Så är det i den europeiska unionen, i den union som så många i den politiska eliten hoppas att vi snart skall tillhöra. Bortåt 20 miljoner människor är arbetslösa, bortåt 50 miljoner är fattiga, lågproducerande, lågkonsumerande och försvagar ekonomin i de länderna. Om vi inte hade haft en strävan efter regional balans i politiken i Sverige de senaste 30 åren, så hade vi varit mer lika andra delar av världen. Även om vi anser att obalanserna har varit stora även i Sverige, så hade de varit mycket värre utan de beslut och åtgärder som statsmakterna har vidtagit. Jag tänker då inte främst på de ca 2,6 miljarder som vi lägger direkt i statlig regionalpolitik. Det finns en rad andra faktorer som har haft en avgörande betydelse.

På många av de här oerhört viktiga områdena är nu regeringspolitiken och EU-anpassning ett hot mot den regionala balansen. Flera forskare och sakkunniga varnar i artiklar för den här utvecklingen. Åtstramningen av kommuner, avregleringar, bolagiseringar, privatiseringar, ett försvagat regionalt jordbruksstöd och en försvagat arbetsmarknadspolitik utgör ett hot mot den balans som vi trots allt har uppnått. Vi väntar med spänning och kanske med viss oro på den regionalpolitiska propositionen. Ibland dyker det upp triviala analyser om att tillväxt är förknippat med befolkningstäta regioner. Därav drar man slutsatsen att det är storstäderna vi skall satsa på, för att de skall vinna kampen med storstäder i andra länder. I de andra länderna studerar man ofta på just de nordiska ländernas regionalpolitik, därför att man nu upplever de egna regionala klyftorna som ett stort problem. Jag anser att vi i stor utsträckning under det senaste decenniet har sysslat med satsningar på just storstäderna. Det har satsats på E 4,E 6,E 3, Miljarder drogs in från bl.a. televerket för att man skulle klara av detta. Georg Andersson var en av de ansvariga för den här propositionen. Man kan fråga sig var den tillväxten är nu. Borde den inte nu ha inträffat? I parollen ''Hela Sverige skall leva'' ligger naturligtvis också att storstäderna skall leva. Men vi får inte heller hamna i en naiv övertro på storstäderna som ekonomiska motorer. 80-talets fastighetsspekulation var en tro på fastighetsmarknaden i storstäderna som slog helt slint. Vi kan inte flytta skogsindustri till Arlanda. Vi kan inte flytta vattenkraftsstationer till Sturup och malmfältsgruvor och SSAB till Landvetter. Vi kan se till att det finns en modern infrastruktur och inte minst goda möjligheter till dator och faxkommunikation till orter över hela landet och till våra grannländer. Det kan bli en injektion för de tjänsteföretag som i högre grad skulle kunna lokaliseras till landsbygden.

Herr talman! De kommandoekonomier som funnits i Östeuropa har aldrig varit några förebilder för mig. Det är otroligt att man kan vara så blind inför marknadsekonomins problem i Västeuropa och som ett slags rättfärdigande hänvisa till sammanbrotten av ekonomierna i öst. Det är som om Lennmarker skulle ha fått röta i sitt potatisland, och så skulle han säga att det inte gör så mycket därför att grannens potatisland har frusit bort. Så kan man inte resonera. Vi kan konstatera att systemet i öst var ett stort misslyckande. Men för den skull behöver vi inte bli blinda för den situation som råder i vår del av världen. Hur kommer de borgerliga partierna att möta de ökande behoven av regionalpolitiska satsningar som alla avregleringar och bolagiseringar kommer att leda till för glesbygden enligt många bedömare? Det är en konkret fråga som rör dagens människors oro i samband med att telesystem, post, järnvägsförbindelser, bankväsende och butiker försvinner från landsbygden i den skärpta konkurrensens och avregleringens anda. Ni måste ge ett svar, om inte i dag så senast i den regionalpolitiska propositionen.

Herr talman! Jag kan bara konstatera att Lennmarker undviker att svara på min fråga. Det är naturligtvis bekvämt. Den diskussion som förs i OECD-länderna om avreglering har inte lett till någon minskad arbetslöshet i Europa. I stället har den inre marknaden lett till ökad arbetslöshet. EU-kommissionen kom fram till i en utredning vad den inre marknaden skulle kunna leda till. Experterna kom fram till att det skulle vara ökad arbetslöshet och ökade regionala obalanser. Då föredrog EG-kommissionen att stoppa rapporten i byrålådan. I höstas fick vi reda på att rapporten fanns. Det var då den offentliggjordes. Det ligger en hund begraven i fråga om avregleringssystemet och hur lösningen på problemet fungerar. EG gjorde redan 1987 en utredning. De ansvariga för regionalpolitiken uttalade stor oro för vad som skulle kunna hända. Kostnaderna för insatser för att uppnå regional balans skulle bli mycket större än vad EG:s kassa orkade med. Kommissionen har konstaterat detta.

Herr talman! Debatten om arbete och sysselsättning är viktig. Denna fråga har haft högsta prioritet hos den nuvarande regeringen. Georg Andersson berättade om det positiva som hände på 80-talet. Då blev jag litet konfunderad. Devalveringen 1982 fick inte någon eftervård. Det blev svängrum i stället för svångrem. Det gav felaktiga signaler. Den omstrukturering som skulle ha skett under den längsta högkonjunkturen Sverige har haft skedde inte. Det gjorde att den svenska ekonomin fullkomligt punkterades under 1989. Sedan har det varit ett fritt fall i den svenska ekonomin. Verkningarna av 1980-talets spekulations och inflationspolitik har också inneburit stora vedermödor för enskilda och företag. Vi straffade ut oss från marknaden under 80-talet. Tyvärr var också spekulationsobjekten under det årtiondet många gånger fler än de framtidsinriktade investeringarna. Det har i sin tur lett fram till alla kriser. Det har därför varit en dubbelt svår uppgift att sanera statens finanser samtidigt som det måste ges goda förutsättningar för investeringar i näringslivet. Arbetet har gått ut på att skapa sådana betingelser för vårt näringsliv som lett, och leder, till riktiga och varaktiga jobb. Regeringen har vidtagit mycket omfattande kortsiktiga insatser inom arbetsmarknadspolitikens område. Georg Andersson sade att regeringen inte bedriver någon arbetsmarknadspolitik. Jag tror inte att någon regering har satsat så mycket på arbetsmarknadspolitiska åtgärder som denna regering. Det har skett i form av ungdomspraktikplatser, ALU-projekt, mycket stora utbildningsinsatser, starta-eget-projekt och mycket mer. Årets budgetförslag innehåller också åtgärder som berör 400 000 personer. Men de viktigaste åtgärderna kommer att bli att skapa riktiga jobb. Det gäller därför att se till att dels redan befintliga företag får möjlighet att överleva och utvecklas, dels att nya företag ges möjlighet att födas, växa och utvecklas. De nya arbetstillfällena kommer också att tillskapas främst i de små och medelstora företagen. Det har vidtagits en rad åtgärder för småföretagen under den nuvarande regeringens tid. Jag vill här nämna några. Vad gäller bättre riskkapitalförsörjning har industri och nyföretagarfonden tillskapats och startat. Under det år som den har varit i gång har över 1 000 lån beviljats. Utvecklingsfonderna har ombildats till bolag, och de kommer att förfoga över 2,5 miljarder i riskkapital -- alltså även den miljard som socialdemokraterna ville dra in. Kvinnornas situation har tagits upp i detta sammanhang; man säger att även de skall ha tillgång till riskkapitalet. Riskkapitalbolagen har Något av det viktigaste är att bankerna börjar tillfriskna. Jag vill här ge Odd Engström en eloge för ett mycket fint arbete i bankakuten. Sänkt ränta är den bästa hjälpen för både den enskilde och företag. Därför är den ekonomiska politiken så viktig. Med de resurser som nu finns kommer det att bli lättare att låna i de svenska bankerna. Det börjar komma in mycket pengar i banksystemet, och dessa pengar måste lånas ut. Det kommer att ge utrymme för investeringar. Tillväxthämmande skatter och avgifter har sänkts. Vi har exempelvis fått sänkta arbetsgivaravgifter. Skatten på arbetande kapital har sänkts. Vi har fått sänkt turistmoms, sänkta energiskatter, sänkt skatt för egenföretagare och fåmansbolag, och kvittningsrätten för nystartade företag har återinförts. Dessa åtgärder har inneburit ungefär 14 miljarder i sänkta skatter för småföretagen; det stimulerar till nya jobb. Vad gäller förbättrad forskning och utbildning har stora insatser för våra högskolor gjorts. Teknikbrostiftelser kommer att bli en god tillgång i den tekniska utvecklingen. Jag håller med Georg Andersson om en sak, nämligen att skogsråvaran behöver förädlas bättre i vårt land. Det har också under förra året i näringsutskottet föreslagits att man skall göra så. Nu måste vi gå vidare med det. Skogsråvaran är den viktigaste råvaran vi har, och den behöver förädlas i större utsträckning här i landet. Det har gjorts stora satsningar i infrastrukturen. Vägar och järnvägar har under det senaste året fått 13-14 miljarder kronor, och det glesare länsvägnätet har fått specialdestinerade medel. Ytterligare viktiga förslag kommer under våren som innebär bättre råd, stöd och kapital till uppfinningar och innovatörer. Det har varit svårt att få igång verksamhet kring uppfinningar i vårt land; man har sålt uppfinningarna till utlandet. Men vi behöver dessa nya produkter så väl i vårt land. Det är därför riktigt att stimulera både med råd och kapital. Under den allmänna motionstiden tog jag upp frågan om att vid våra högskolor inrätta utbildning för entreprenörer. Vi har många typer av utbildningar i vårt land. Men de allra flesta utbildningar riktar sig till blivande löntagare, medan mycket få utbildningar finns att tillgå för blivande entreprenörer och företagare. Vi borde inrätta betydligt fler utbildningar som riktar sig till just denna grupp. Vårt land behöver många nya företagare. Det vore därför riktigt att satsa mer på en sådan utbildning. Det skulle vara bra om det satsades på exempelvis högskolan i Karlstad. Den utgör ett bra exempel med god grund att bygga på. Under det senaste året har jag också åkt runt mycket och träffat olika företagarorganisationer. Jag har kunnat märka att ur en mycket strävsam situation har det uppstått ett slags folkrörelse runt företagandet i vårt land. Det har uppstått olika nätverk mellan företag. Ett sådant nätverk är Open Rosén. Detta nätverk har samlat stora skaror runt omkring i vårt land. Dessa människor sprider budskapet om möjligheterna att vara företagare, för att därmed skapa nya jobb. Det är ett exempel på en stimulans som finns. Som jag sade tidigare har många företag haft det synnerligen strävsamt under de senaste åren. Man skall inte förringa de svårigheter som kvarstår, men trots dem kan man se en rad ljuspunkter. Det har talats om dem tidigare. Produktiviten har höjts, bytesbalansen är mycket bra, exporten har utvecklats bra, varslen om uppsägningar minskar och nyanmälda jobb ökar. Så kan man räkna upp den ena punkten efter den andra. Det visar att det finns en begynnande tillförsikt och framtidstro.
Herr talman! Eftersom arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund inte behagar vara närvarande och jag inte får tillfälle att nu diskutera ett antal frågor med honom -- han företräder regeringen, men också Centerpartiet -- ställer jag nu frågan till Kjell Ericsson. Jag hoppas att han kan svara för Min fråga gäller de pengar som AMS vill använda till ROT-projekt. I arbetsmarknadsutskottet har vi socialdemokrater tagit initiativ i denna fråga. Kommer Socialdemokraternas initiativ att få Centerpartiets stöd? Det skulle vara väldigt välgörande för marknaden om Kjell Ericsson kunde ge något besked om det, den marknad som man i många andra sammanhang talar så väl om. Det är nämligen så, att i och med att AMS framställning kom till regeringen väntar sig naturligtvis marknaden ett besked. I avvaktan på att ett bidragssystem skulle inrättas har man naturligtvis dragit ned på sina planer och aktiviteter. Att regeringen över huvud taget inte lämnat något besked har i sig varit till skada. Det hade varit bättre med ett klart nej i november i fjol än att hålla frågan öppen. Ju förr man kan få besked om detta från regeringen eller riksdagens majoritet, desto snabbare kan ROT-projekt komma i gång, och därmed kan arbetslösheten bland byggnadsarbetare minska. Arbetslösheten bland byggnadsarbetare är i vissa län uppe i 50 %. Denna fråga är alltså väldigt angelägen.
Herr talman! Det har satsats mycket medel på arbetsmarknadspolitiken, som jag sade i mitt huvudanförande. Det har satsats på ungdomspraktik, ALU-platser, utbildning osv. Det har uppstått ett visst överskott hos AMS. Precis som Börje Hörnlund sade i sitt anförande beror detta överskott på att man under sommarmånaderna hade dragit ned på verksamheten. Det fanns inte ungdomspraktikplatser osv. i samma utsträckning då. Hur mycket pengar som återstår kan jag i det här läget ej ange. Om Georg Andersson satt här i kammaren och lyssnade under Börje Hörnlunds anförande hörde kanske Georg Andersson att Börje Hörnlund var beredd att diskutera insatser på detta område. Det är vad jag också kan säga genom att hänföra till
Herr talman! Det är naturligtvis litet trist att behöva föra denna debatt på ett sådant här sätt, i frånvaro av arbetsmarknadsministern. Men det är ju inte mitt fel, och det är inte kammarens fel. Det är arbetsmarknadsministerns fel. Jag noterade också att arbetsmarknadsministern sade att han är beredd att diskutera. Det var den sista replik som han fällde i replikskiftet mellan Laila Strid-Jansson och honom, efter en lång debatt. Sedan försvann han från kammaren, och vi fick inget tillfälle till diskussion med arbetsmarknadsministern på denna punkt. I och för sig är det inte längre så intressant. Arbetsmarknadsministern har låtit alla tågen gå i denna fråga. Nu är det i stället intressant att få reda på vad riksdagens majoritet kan komma att säga. Jag har respekt för att Kjell Ericsson inte har mandat att uttala sig för Centerpartiet. Men jag vill ändå testa honom i denna fråga. Han är ju den ende som är tillgänglig i denna kammardebatt för diskussion i frågan. AMS är väl medveten om hela problematiken. Jag sitter själv med i AMS styrelse. Jag behöver ingen information från Börje Hörnlund om vad AMS överskott beror på. Det beror på regelsystemets förändringar, som regeringen är skyldig till. Men när det nu är så, är det viktigt att använda pengarna på ett förnuftigt sätt.
Herr talman! Georg Andersson är indignerad över att Börje Hörnlund inte är kvar i plenisalen. Arbetsmarknadsministern har en oerhört stor arbetsbörda. Han har många besökare, och han besöker många. Han tar emot alla på bästa sätt. Därför kunde han inte vara kvar här. Arbetsmarknadsministern var ändå med i debatten i den första rundan, där bl.a. Socialdemokraternas företrädare ställde frågor och fick svar. När det gäller frågan om AMS-medel sade han att han var beredd att diskutera ROT-pengar.
Herr talman! Det var en väldigt lång rad positiva åtgärder för småföretagen som Kjell Ericsson räknade upp. Om det hade varit bra åtgärder borde det vara en väldig fart på småföretagen, och de skulle anställa massor av folk. Men så är det inte. Småföretagare som man träffar är trots allt inte så nöjda. De pekar på en rad problem som de ställs inför. Kjell Ericsson nämnde riskkapitalmarknaden, och den är alldeles för trög. Regeringen har alltså börsnoterat de stora riskkapitalbolagen, och det innebär att de egentligen inte kan ta några risker, därför att aktieägarna då drabbas och riskerar att få problem på börsen. Ett annat problem är den ekonomiska brottsligheten, som förvrider konkurrensen och försätter företagen i svåra situationer, och som ibland tvingar dem till skattefusk och andra ''grå'' åtgärder för att de skall klara sig. Regeringen har varit alltför passiv på det här området under dessa tre år. Ett tredje problem som småföretagarna pekar på är att efterfrågan har försvunnit, på grund av åtstramningspolitiken. De människor som brukade beställa saker av dem törs inte göra det nu, av rädsla för att inte klara sin egen ekonomi. Det är på de här områdena som man måste vidta åtgärder. Det går inte i längden att gödsla levebrödsföretag. Det finns alltså företag som egentligen inte är intresserade av att expandera, därför att de vet vad de har men inte vad de får. Det stimulerar inte till några nya jobb. Stimulansen måste riktas mot de nya företagen och mot de företag som vill expandera.
Herr talman! Jag tror att de insatser som har gjorts för småföretagen är oerhört viktiga. Mycket av det som småföretagarna själva krävde före valet 1991 har genomförts under den här perioden. Avsikten var att det skulle tillskapas nya jobb, och det har också skett. I den senaste småföretagarbarometern uttalas en stor tillförsikt, och det framgår att småföretagen har nyanställt och kommer att anställa ytterligare. De tror också på ökad produktion framöver. En sak som är viktig, som jag har nämnt många gånger här i kammaren, är riskkapitalet. Företagen måste få tillgång till det. Det har tillskapats nya åtgärder, med Industri och nyföretagarfonden, med Utvecklingsfondernas medel och med riskkapitalbolagen. I och för sig har riskkapitalbolagen inte fungerat som vi ville från början, men de börjar bättra sig. Man trycker på att det behövs ytterligare medel. Det är trots allt fråga om ganska mycket kapital. Det som är ännu viktigare är att bankerna kan fungera som banker. Företagen skall kunna vända sig till bankerna, och relationerna mellan dem måste vara normala. Då kan de också diskutera olika investeringar, och företagen kan få den hjälp och det stöd som de behöver. Så har det inte varit, på grund av spekulationsekonomin under 80-talet, där bankerna råkade mycket illa ut. Därför har vi nu lagt en mycket god grund för nyföretagande och småföretagande i det här landet, och den skall vi bygga vidare på.
Herr talman! Alla de stimulansåtgärder som har vidtagits borde verkligen ha givit bättre resultat. Man gör en felkalkyl när man bortser från att en stor mängd företag -- kanske omkring 50 % -- inte är intresserade av eller inte har möjlighet att expandera. Det kan röra sig om privatpraktiserande läkare, advokater eller andra företagare, som har en viss omsättning, som bygger på en speciell kompetens. Om de får sänkta skatter och en massa stimulanser blir det enda resultatet -- i värsta fall -- att de förkortar sin arbetstid och förlänger sin semester. De kan nämligen inte anställa mer folk och vidga sin verksamhet, på grund av att deras företag ser ut på ett visst sätt. I den senaste SAF-tidningen görs en analys av förhållandena inom den europeiska unionen, där man pekar på att en stor del av företagen helt sonika inte är intresserade av att expandera. Det är också någonting som vi måste ta med i analysen av näringspolitiken och den ekonomiska politiken i detta samhälle.
Herr talman! De stimulansåtgärder som har vidtagits för småföretagen är bra för alla. Företag är bra, vare sig de är små, medelstora eller stora. Vi behöver alla typer av företag -- även enmansföretag. Alla företag är små från början, men de kan bli större. Man kan inte ha en selektiv beskattning av enmansföretag eller tvåmansföretag, utan beskattningen måste gälla alla småföretag. Tidigare fanns det ingen rättvisa i systemet, utan egenföretagen och fåmansföretagen var diskriminerade i förhållande till exempelvis aktiebolagen. Nu har en rättvis beskattning införts -- skatten har sänkts med 2,5 miljarder. Dessa insatser är mycket viktiga. Regeringens ytterligare åtgärder i fråga om GAS, med möjligheten till rekryteringsstöd, är också en bra sak. Det kommer att generera nya arbetstillfällen, och företagen kommer att anställa. All övertid innebär, som jag här har redovisat, många nyanställningar under det närmaste året, när företagen ser att omfattningen av order ökar. Det finns alltså många ljuspunkter att peka på, inte minst att utländska investerare återvänder till Sverige. Det finns en rad exempel på detta på senare tid, och det är också positivt. De olika åtgärder som har vidtagits stimulerar alltså till ett bra företagsklimat i det här landet, och de stimulerar också till nya arbetstillfällen.

Herr talman! Jag ämnar tala om regionalpolitik i kvinnoperspektiv. Parollen Hela Sverige skall leva har citerats tidigare i debatten i dag. Om det skall vara möjligt måste det finnas livsbetingelser i glesbygderna -- även för kvinnorna. Detta är en mycket viktig samhällsfråga, som är avgörande för ett fungerande samhälle. Bristen på kvinnor i norra Norrlands inland påverkar t.ex. livet och hälsan för de ensamma männen, enligt forskningsresultat från Samhällsmedicinska enheten. Regionalpolitiken måste ta hänsyn till att människor inte är lika; det finns skillnader mellan kvinnor och män, det finns olika sätt att leva, och förutsättningarna är olika i skilda delar av landet. Det behövs ett nytt grepp på regionalpolitiken -- ett kvinnoperspektiv. Kvinnors problem och behov har hittills i stort sett varit osynliga. Det som landsbygdens och glesbygdens kvinnor i dag upplever som de största problemen är de bristande möjligheterna att försörja sig där, att få inflytande i samhället och att få del av samhällets resurser på motsvarande sätt som männen. De åtgärder som gynnar kvinnor och de verksamheter som de bedriver är alldeles för få, och de utgör en begränsad del inom regionalpolitiken. Varje län behöver bygga upp ett regionalt resurscentrum -- huvudsakligen med tonvikt på kvinnor. Några län har kommit i gång på litet olika sätt. Vilken form och funktion som de regionala rersurscentren skall ha måste kunna variera utifrån de olika behov som finns i länen. Ett övergripande mål för alla är att kvinnoperspektivet så småningom skall vara integrerat i all verksamhet. Jag menar att en viss del av länsanslagen borde vikas för att skapa regionala resurscentra. För att länsstyrelserna skall kunna utnyttja dessa medel måste de presentera ett program för kvinnobefrämjande åtgärder. De regionala resurscentren blir viktiga redskap för att genomföra programmen. Genom en bred förankring i nätverk, kvinnogrupper och myndigheter garanterar programmen att länets kvinnosatsningar drar åt samma håll och att medlen utnyttjas på ett effektivt sätt. För att kunna samla erfarenheterna från det som görs runt om i landet behövs sedan ett nationellt resurscentrum. Detta nationella centrum bör ha till uppgift att följa projekt, att förmedla kontakter, tips och idéer, att skapa möten mellan kvinnor, att initiera och stödja projekt, att initiera forskning, att samordna, att utveckla kurser och utbildningar samt att svara för nordiska och internationella kontakter. Glesbygdsmyndigheten bör få i uppdrag att på motsvarande sätt som länsstyrelserna formulera ett nationellt program för åtgärder med huvudsaklig tonvikt på kvinnor på landsbygd och i glesbygd. Såväl Norge och Danmark som Finland har kommit i gång med nationella centra. Det behövs ett stabilt forum som kan följa och analysera arbetet ute i länen, biträda t.ex. statliga utredningar med sin expertkunskap och verka för att föra in kvinnoaspekter i politik och samhällsplanering på olika områden. Genom ett nationellt resurscentrum kan alla dessa behov tillgodoses. Att starta och driva ett eget företag är för många kvinnor på landsbygden alternativet till ett lönearbete som inte finns. Kvinnor startar ofta enskild firma, koooperativ eller annan typ av företag som missgynnas av gällande regler när det gäller att få lån. Kvinnor lånar i regel lägre belopp än män. Kapitalinsatsen är lägre när kvinnor startar företag. Kvinnor tycks ha svårare än män att få banklån. Kvinnor klarar sig, eller tvingas klara sig, på hälften av den finansiering -- eget kapital, lån och bidrag -- Kvinnor vill inte ta stora ekonomiska risker utan tar små steg. Den som vill starta företag utan att ta stora risker skall inte missgynnas -- snarare tvärtom! I dag tillgängliga finansieringsformer tar inte i tillräcklig utsträckning hänsyn till kvinnliga nystartares situation, och det är inte överraskande att endast var sjunde företagare och var femte företagsstartare är kvinna. Det måste finnas goda möjligheter till olika former av lån från utvecklingsfonder m.m. utan krav på att det är ett aktiebolag. Många kvinnor föredrar t.ex. I stödområdena är det vanligt att ha flera jobb, antingen parallellt eller säsongsvis. Det borde vara möjligt att studera på halvtid eller ha annat arbete på halvtid samtidigt som man startar eget företag. Därför bör starta-eget-bidraget kunna användas mer flexibelt, i synnerhet i stödområden. Nyföretagarlånet är inte anpassat för kvinnliga företagare. Lånebeloppet har för hög nedre beloppsgräns. Nivån bör sättas så att lånet passar även för kvinnliga företagare. Herr talman! Samhället är inte enkönat. Kvinnor och män fungerar olika, har olika vardagsverklighet, tänker och talar olika, har olika behov. All politik, inte minst regionalpolitik, måste anpassas efter detta faktum -- annars blir kvinnor osynliggjorda och missgynnade.

Herr talman! Först några ord om arbetsmarknadsministerns närvaro i kammaren. Frågan om ROT-program har faktiskt ställts här i kammaren tidigare i dag av Johnny Ahlqvist, socialdemokratisk talesman i arbetsmarknadsutskottet. Då var arbetsmarknadsministern närvarande, men han gav inget svar. Den fråga jag ställer mig är: Är det så att ministern tar emot alla besökare, lyssnar på dem och pratar med dem -- utom om de är riksdagsledamöter? Herr talman! I en intervju i Folkbladet Östgöten i mars 1992 sade arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund: Jag tänker inte sitta kvar och administrera en arbetslöshet på 6 %. I dag, nästan två år senare, är arbetslösheten mer än det dubbla, och ministern sitter kvar -- och jag tänker inte kräva hans avgång; jag brukar inte ägna mig åt sådant. Men man kan då inte påstå att arbetsmarknadsministern har tagit krafttag för att bekämpa arbetslösheten. Vi socialdemokrater har under de gångna åren gång efter annan lagt fram alternativ till passiv arbetslöshet, men intresset för samarbete för att få i gång jobb har inte varit särskilt märkbart. Arbetslöshet är en stor tragedi för dem som drabbas. Vad som händer med familjerna, hur barnen mår och vad detta får för konsekvenser kan vi inte utläsa i dag. Arbetsmarknadssituationen har lett till att nära på varje familj i Norrbotten har någon familjemedlem som saknar arbete. Värst drabbade är våra ungdomar, som inte får en reell chans till en fast förankring på arbetsmarknaden. Även kvinnornas situation försämras nu raskt genom de neddragningar som sker i den gemensamma sektorn. Trots att det ser mörkt ut finns det möjligheter, men då måste politiska beslut till. Det måste finnas en medvetenhet och en vilja att återskapa en fungerande näringspolitik. Basindustrierna är, och har så varit under lång tid, ryggraden i Norrbottens näringsliv. De omfattande investeringar i mångmiljardklassen som för närvarande pågår i LKAB är mycket positiva och säkerställer en fortsatt gruvdrift. SSAB har under senare år gjort betydande vinster. Trots detta har viljan att investera i företaget i Luleå inte varit särskilt stor. Mot denna bakgrund är det beklämmande att se att regeringen faktiskt visar större intresse av att realisera ut SSAB-aktier än att påverka företaget att göra satsningar för framtiden. Massa och pappersindustrin i länet spelar i likhet med övrig basindustri en mycket stor roll. Den norrbottniska skogsindustrin måste, i likhet med skogsindustrin i övriga delar av landet, investera i ökad förädling och modern teknik för att klara konkurrensen i det nya Europa. Statligt företagsägande har betytt mycket för Norrbotten. Som länsbo önskar jag naturligtvis att det skall göra det även framgent. Men ett stort orosmoln hänger över länet, nämligen privatiseringen. Den borgerliga regeringen verkar till varje pris vilja sälja ut våra statliga företag och därmed även landets naturresurser. Det handlar inte om en god affär för att frigöra kapital för investeringar utan om en realisation med ideologiska förtecken. Nu tycker jag att det är dags för riksdagen att säga ifrån att vi inte säljer våra naturtillgångar. Herr talman! För att vända den nedåtgående spiralen måste vi lägga om den ekonomiska politiken så att den skapar förutsättningar för jobb och så att bördorna fördelas rättvist. Det måste bli slut med att bara gynna de välbeställda. Vi måste få en fungerande arbetsmarknadspolitik där tiden i arbetslöshet används till framför allt kompetenshöjning och därmed bättre förutsättningar för framtiden. Regeringen verkar satsa all kraft på gratis arbetskraft i form av arbetslivsutveckling och ungdomspraktik. Udden är hela tiden riktad mot dem som har det sämst ställt. I debatten kan man höra att det är de för höga ungdomslönerna, att det är arbetsrättens regler eller att det är de alltför förmånliga reglerna vid arbetslöshet som gör att ungdomarna inte får jobb. Men det är ju inte sant! Regeringen verkar ha inriktat sig mer på att bekämpa de arbetslösa än på att bekämpa arbetslösheten. I Norrbotten har vi goda förutsättningar -- det är ett rikt län. Vi har en väl utbyggd högskoleutbildning, om vi bara får bevara den och fortsätta att utveckla den. Vi som bor i detta stora län -- det handlar om en fjärdedel av landets yta -- tycker att vi kan kräva samma förutsättningar som andra delar av landet. Vi tycker att kommunikationerna kan byggas ut hos oss så att vi kan bygga vidare i länet. Jag har bara kort velat ge några exempel på hur det ser ut i Norrbotten och visa att det finns förutsättningar. Vi har utvecklat detta närmare i en motion som vi lämnade in i januari månad. Vi norrbottningar känner oro för våra ungdomar. Våra unga familjer lämnar länet när en konjunktursvängning kommer i de sydliga delarna av landet. Norrbotten har inte råd att förlora sina unga -- det är de som är framtiden. För att klara detta krävs det politisk vilja och kloka beslut, beslut som kan ge dessa människor en tro inför framtiden i det län som sett dem födas och där de vill stanna kvar.

Herr talman! Även Monica Öhman uttalar indignation över att arbetsmarknadsministern inte finns här i plenisalen nu. Han var dock här i flera timmar innan den här rundan började. Då debatterade han också dessa frågor. Monica Öhman säger att arbetsmarknadsministern inte vill prata med riksdagsledamöter. Jag tror att det är få statsråd som har deltagit i så många debatter här i kammaren som just arbetsmarknadsministern. Han har ställt upp mycket i olika debatter, bl.a. frågestunder och interpellationsdebatter. Företagare träffar han för att få fram jobb. Han lägger ner ett enormt arbete på detta. Man säger att han inte har gjort någonting för att skapa arbetstillfällen och att han inte bryr sig om de arbetslösa. Det har aldrig från någon regerings sida satsats så mycket som det har gjorts nu i form av olika åtgärder. Som jag sade tillkommer det 400 000 olika arbetstillfällen i den här budgeten, i form av ungdomspraktik, ALU, utbildning och annat. Framför allt skapar vi riktiga, varaktiga jobb. Det är det viktigaste. Detta jobbar arbetsmarknadsministern med i mycket hög grad.
Herr talman! Jag tycker faktiskt inte att det känns riktigt bra att Kjell Ericsson och jag skall diskutera huruvida arbetsmarknadsministern fullgör sitt uppdrag som minister eller ej. Det känns fel att ta den debatten här. Jag har så många gånger hört att det aldrig har satsats så här mycket. Nej, men det har heller aldrig varit en sådan här arbetslöshet sedan vi föddes. Sanningen är den att Socialdemokraterna i krisuppgörelsen hjälpte till att framtvinga nya pengar till arbetsmarknadspolitiken. När vi nu diskuterar detta kan man fråga sig hur många jobb som har skapats genom de skattesänkningar som bl.a. regeringsledamöterna har fått. Hur mycket har det gett i form av arbete? Vi inledde diskussionen med att tala om ROT. Ministern var här när frågan ställdes i förmiddags. Då hade ministern kunnat svara. Vi har genom medierna fått veta att han är beredd att diskutera detta. Det känns beklämmande, allra helst som han innan han blev minister satt i arbetsmarknadsutskottet tillsammans med många av oss andra som är kvar.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern berättade också här i kammaren att han är beredd att diskutera ROT. Det var inte i medierna, utan det var här i kammaren han sade det. Därmed är den frågan besvarad. När det gäller frågan om att skapa nya jobb kan jag säga att det framför allt gäller att se till att vi får en jordmån för företag, så att det går att få fram nya jobb. Det har också gjorts. Nu nyanställs det många fler än tidigare. Det är också mycket färre varsel än tidigare. Sammantaget gör detta att det kommer att bli en mycket positiv förändring framöver. Det kommer till nya arbetstillfällen. Jag kan inte här i dag svara på exakt hur många det kommer att bli, men det är mycket positivt på gång.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Grunden till debatten oss två emellan är som sagt ROT programmet. Nu ligger bollen hos riksdagen. Nu är det vi riksdagsledamöter som har att säga ifrån hur vi tycker att dessa pengar skall användas. Jag hoppas på Centerpartiets medverkan i den frågan.

Herr talman! Riksdagen har nu under mer än tre timmar diskuterat det största politiska problem som vi har i Sverige: den rekordhöga arbetslösheten. Det är en viktig debatt. Det har många talare sagt. En debatt skall innehålla konstruktiva förslag till åtgärder. Den skall också leda fram till konkreta åtgärder efter debatten. Med mer än 600 000 människor utanför den reguljära arbetsmarknaden krävs det att både debatten och åtgärderna snabbt ger resultat ute i det samhälle där så många människor går utan arbete i dag. Särskilt allvarlig är situationen för de unga människorna. I det län jag kommer från, 1993 i genomsnitt 35 % per månad. Januari, som nu har förflutit av det nya året, har inte visat på någon minskning. Den här höga siffran är konstant också i år. Alldeles för få i denna stora grupp ungdomar får i dag tillgång till utbildning. Så är situationen i Gävleborgs län. Den är likadan på de flesta håll i landet. Herr talman! Under debatten i dag har jag från flera borgerliga debattörer fått höra samma sak. De använder olika formuleringar men har ändå samma budskap, nämligen att vi socialdemokrater inte har några förslag. När de har sagt detta har de återgått till att lidelsefullt och ingående beskriva 80-talet, sett med borgerliga ögon. Det är klart att det kan vara intressant att höra vad som hände på 80-talet, men det är ingen konstruktiv debatt. Vad det handlar om är resten av 90-talet och det århundrade som snart tar sin början, då dessa unga människor skall vara det nav som samhället snurrar kring. I en motion har vi socialdemokrater från Gävleborg i all blygsamhet föreslagit ett antal åtgärder för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. Vi har föreslagit att de regler som i dag gäller för utbildningsvikariaten skall vitaliseras. Vi menar att villkoren för de arbetsgivare som anställer ungdomar på utbildningsvikariat bör förbättras. Vi tycker också att ett system med ungdomsintroduktion skall införas, med rekryteringsstöd till arbetsgivarna, samt att utbildningsbidraget skall höjas till samma nivå som kontantstödet. Som det nu är premieras passivitet, medan den för nationen och för den enskilde så viktiga utbildningen blir mindre intressant. Herr talman! Att inte satsa mer helhjärtat på utbildning och kompetenshöjning än vad regeringen gör är desto mer olyckligt i en tid då vårt land, liksom övriga industriländer, redan är ett bra stycke på väg in i tjänste och informationssamhället. Det kräver mer av kunskap och kompetens hos oss alla. Informationsteknologin stormar fram på bred front och ökar kraven på medborgarna. I det socialdemokratiska budgetalternativet föreslås en massiv satsning på utbildning och kompetensutveckling, dels för att nationen skall stå väl rustad att möta framtiden, dels för att man på kort sikt effektivt skall kunna bekämpa den höga arbetslösheten. Eftersom flera socialdemokrater före mig i den här debatten utförligt har redogjort för dessa förslag tänker jag bespara kammaren en upprepning. I stället skall jag kort beröra frågan ur ett regionalt perspektiv. Jag kommer alltså från Gävleborgs län. Det är ett län som har den lägsta eftergymnasiala utbildningsnivån i hela landet och den högsta arbetslösheten, i konkurrens med Norrbotten och några län till. Det finns ett tydligt samband. I de glest befolkade länen och regionerna som vi har i vårt land finns landets största behov av högre utbildning och förbättrad kompetens. Där finns också våra minsta högskolor. Om de skall ha en rimlig chans att klara av de stora utbildningsbehov som finns måste de få de större resurser som vi har föreslagit från socialdemokratiskt håll. Vi vill satsa mer på de mindre högskolorna. De är viktiga spjutspetsar mot den framtid som i många stycken redan är här. Som jag ser det, herr talman, är det väl använda pengar. Jag hade också i mitt anförande velat ta upp en diskussion om situationen på byggarbetsmarknaden. Jag är också en av dem som både hörde och såg Börje Hörnlund i massmedierna. Jag är säker på att det inte var Bosse Parnevik; det var Börje Hörnlund. Han sade att det skulle ske satsningar på 3 miljarder. Börje Hörnlund är här. Jag begär inte att Kjell Ericsson också skall svara mig. Jag hoppas att det initiativ som har tagits av socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet skall tas emot seriöst av åtminstone Centerpartiet, så att det snabbt blir några åtgärder. De behövs snabbt. Tack!

Herr talman! Under de år som jag har varit ledamot av riksdagen, har bruksbygderna genomgått en stor förändring. Jag har haft anledning att under flera debatter här i kammaren ta upp de problem som omstruktureringar, utflyttning och förändrad arbetsmarknad innebär för en bruksort som Avesta. Även i länet i övrigt är arbetslösheten och utslagningen av företag ett stort problem. Det kommer Bengt-Ola Ryttar att ta upp. Staten har genom riktade insatser, bl.a. via Bergslagsdelegationen, möjliggjort exempelvis förstärkning av högskoleutbildning och andra högre utbildningar. Samarbetet över länsgränserna öppnade nya möjligheter och var en av de många positiva effekterna av den satsningen. Men tyvärr är det segt att bryta mönster i en bruksort, men nödvändigt. Personligen känner jag att vi är på väg att göra flera personer i ortens egen befolkning medvetna om att mobilisering av den egna kraften är A och O för en positiv utveckling. I dag omstrukteras de gamla basnäringarna. De blir mer effektiva men får färre arbetstillfällen. Den naturliga räddhågan att satsa på nya produkter, idéer och utveckling av befintliga företag skärps av den synnerligen låsta situationen på penningmarknaden. I söndags hade jag besök av en idérik man från hemorten. Även om enbart en tiondel eller kanske en tjugondel av vad han funderade på skulle kunna resultera i nya jobb så vore det bra. Men som så många andra innovatörer är han inte ekonom och kanske inte heller ''pappersmänniska''. Jag vet att han ursäktar mitt påstående. Men både han och andra borde kunna ha en naturlig nisch att arbeta utifrån där vi genom ett ekonomiskt positivt synsätt kunde ge möjligheter för kreativiteten hos uppfinnare och innovatörer att gå vidare. I vår motion under den allmänna motionstiden om stödområdesplacering tar vi bl.a. upp detta och pekar på att länsstyrelserna är det naturliga navet för ett system som snabbt kan mobiliseras när en ort som Avesta ånyo utsätts för förändringar. Detta är ett bra sätt att arbeta på. Jag vet att ortens egen utvecklingspotential måste tas till vara. Men det gäller också att uppmuntra och ''puscha'' företagarna, så att de vågar satsa på sina företag och så att de tar till vara ledig teknisk och ekonomisk kapacitet för att även därigenom öka beredvilligheten hos både yngre och äldre att satsa på kompetensutbildning. De nya företagen lyser med sin frånvaro, trots att den borgerliga regeringen anser sig vara utomordentligt kunnig när det gäller småföretagarsatsningar -- enligt den uppräkning som flera borgerliga talare tidigare har redovisat. För att vi skall kunna få människorna i våra bygder att vilja satsa på kompetensutveckling måste de också kunna se att de har jobb. Då kan vi inte, som någon borgerlig talare uttalade -- ja, han uttryckte sig kanske inte precis som jag -- konservera tjänarsyndromet, alltså lågutbildade och låginkomsttagare. Det är naturligtvis ett utmärkt sätt att förhindra att våra ungdomar går in i en högre utbildning. Jag står naturligtvis inte här och talar om krisorter. Det vore fel. Framför allt vore det fel att säga att Avesta är en krisort. Avesta är i stället en rätt typisk bruksort som ännu inte kommit från arvet när det gäller att förlita sig på en stor arbetsgivare. Vi är också bärare av den positiva bruksandan, med ett rikt kulturliv och en väl uppbyggd social service, där vi månar om vårt föreningsliv -- ett nav i vår demokrati. Avesta är en ort mitt i bruksbältet som nu måste komma i åtnjutande av ett system som ger oss ekonomiskt stöd utan stelbenthet -- ett system som ger förutsättningar för snabba och effektiva åtgärder med en regional förankring och ett regionalt ansvarstagande. Det är därför som vi motionerar om att få komma in i stödområdet.

Herr talman! I valrörelsen 1991 sade jag ungefär så här: En borgerlig regerings målsättning är att sänka skatterna, och de agerar därefter. En socialdemokratisk regerings målsättning är att hävda den fulla sysselsättningen, rätten till arbete, och man agerar därefter. Jag hade fel på en punkt. De skattesänkningar som den borgerliga regeringen har genomfört berör nämligen bara de redan rika -- inte vanliga människor, för de har fått sina skatter höjda. Vad är det då som sker i det svenska samhället? Ja, regeringen strävar mot en teoretisk dröm om den perfekta marknadsekonomin. Men en sådan marknadsekonomi finns inte, och kommer aldrig att finnas. Priset för det här misslyckade experimentet får vi i skogslänen betala. I Dalarna innebär det att vi nu har en öppen arbetslöshet som omfattar 15 000 personer. Under det 80-tal som Olof Johansson tidigare här i dag sade var katastrofalt för glesbygderna var utvecklingen precis den motsatta i vårt län. Där ökade förvärvsfrekvensen för kvinnor från 65 % till 78 %. Vi fick sammanlagt 13 400 nya jobb i Dalarna, och de var ganska jämnt fördelade över länet. Nu har arbetskraften minskat med 15 %. Det är alltså 15 % färre människor som skall dra försorg om vår försörjning i framtiden. Byggsektorn är i princip död i Dalarna och också i stora delar av landet i övrigt. Vi socialdemokrater har gång på gång under årens lopp begärt ett rejält ROT-program för att rädda sysselsättningen och för att rädda efterfrågan inom byggsektorn. Men detta har regeringen avvisat, eller också har man kommit med något halvhjärtat och ineffektivt i den vägen. Krafttag måste till. Det finns ju en mängd objekt. Byggnads och Byggmästareföreningen i Dalarna har tagit fram ett mycket bra underlag. Det är bara att sjösätta det som sägs där. Men det här får verkningar också utanför byggsektorn. Träindustrin är, som Per Erik Granström redan har sagt här i kammaren, väldigt viktig i vårt län. Från 1990 till nu har fallet inom den sektorn varit stort. När det gäller träarbetare i husfabriker var 478 personer verksamma 1990. Nu är 38 personer kvar. 13 husfabriker har förvandlats till fem. Därutöver har den statliga lokaliseringspolitiken inneburit att vi har förlorat 350 statliga jobb, och detta slår naturligtvis oerhört hårt och grymt mot ungdomar. Vi har en mycket stor ungdomsarbetslöshet, och jag är rädd för att det kommer att vara en tung börda att bära i framtiden. Naturligtvis är det regeringen som bär ansvaret för att det har gått som det har gjort. Det är märkligt att Börje Hörnlund kan acceptera den politik som nu förs. Men det är ännu märkligare att centerpartister runt om i landet låter saker ha sin gång. Det kan icke ligga i deras intresse att en sådan här nyliberal experimentverksamhet får fortsätta. Jag har ställt samma fråga många gånger, men jag har aldrig fått något svar. Jag hoppas dock att Birgitta Hambraeus har ett svar att ge här senare i dag. Vi socialdemokrater från Dalarna har lagt fram mer än 30 konkreta förslag om hur man kan motverka arbetslösheten och få hjulen att snurra igen. Några axplock: Vi har föreslagit att insatser görs på sådant sätt att landstinget inte i nuvarande konjunkturläge skall behöva säga upp personal. Vi har lagt fram förslag som handlar om att tomma överblivna kommunala lokaler skall kunna byggas om och få andra användningsområden -- till nytta för näringsliv och sysselsättning. Naturligtvis föreslår vi också satsningar på vägar och järnvägar. Vi vill att telenätet förbättras. Det är en viktig förutsättning för jämlika förhållanden på vår arbetsmarknad. Vi har förslag om högskoleplatser, exportkrediter och ett trätekniskt centrum. Vi vill göra hemmamarknadsföretag till exportföretag, om resurser ges. Sedan ett litet inpass om a-kassan. Regeringen har nu genomfört en sänkning av a-kasseersättningen. Vi socialdemokrater har inte kunnat föreslå en höjning. Men den stora skillnaden är att regeringen vill sänka a-kasseersättningen, medan vi socialdemokrater vill höja den så fort vi på något sätt kan göra det.